Herr talman! Nu har regeringen äntligen, till slut, i grevens tid lagt fram en proposition på riksdagens bord om grundlagsändring i samband med EES avtalet. Det skedde på sista möjliga dagen. Den föreslagna ändringen innebär att svenska domstolar reellt blir underställda en EES-domstol. Reellt kommer denna domstol att vara EG Om det finns en svensk bestämmelse som strider mot en EG-bestämmelse, då skall domstolen inte tillämpa den svenska bestämmelsen i det aktuella målet. EG-regeln skall ha företräde framför den nationella regeln. Ända sedan våren 1988 har miljöpartiet de gröna påpekat att en grundlagsändring måste göras för EES-avtalet. Trots att det har funnits gott om tid har förslaget snickrats ihop i stor hast. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet anser i sin remiss att förslaget borde utredas ytterligare. Flera övriga remissinstanser menar att den föreslagna ändringen inte är tillräcklig. Då kan man fråga sig: Är det på det här sättet man skall genomföra grundlagsändringar i det här landet? Är det här den enda grundlagsändringen? Om det kommer fler -- när kommer de i så fall? Grundlagsändringar är av den vikten att de inte skall hastas fram på det sätt som regeringen har gjort med detta förslag. En permanent konstitutionell reglering av Sveriges relationer till EG som är byggd på en hastigt åstadkommen grundlagsimprovisation -- för en sådan är det fråga om -- är någonting mycket olyckligt. Grundlagsändringen är också av sådan vikt att en beslutande folkomröstning kan komma till stånd om en tredjedel av riksdagens ledamöter så vill. Vi ser ändå med tillfredsställelse på att EG-frågan till slut hamnar hos konstitutionsutskottet. Vi har under hösten förgäves försökt att remittera frågorna från utrikesutskottet, finansutskottet och från kammaren, eftersom vi anser att de är av mycket stor konstitutionell betydelse. Bättre sent än aldrig, kan man säga!

Herr talman! I den remissdebatt som socialdemokraterna begärde med anledning av regeringens krisskrivelse till riksdagen påtalade jag den brist på förutseende och den förvirring som präglar den ekonomiska politiken. Bara några veckor tidigare hade regeringen redovisat sitt program för flera år framåt. Men när skrivelsen sedan anlände, innehöll den väsentliga nytillkomna inslag. Att ståndpunkterna i de båda dokumenten från regeringen är svårförenliga bekräftas av att finansutskottets socialdemokrater inte kunnat godkänna där anbefallna riklinjer, utan valt att göra ett tillkännagivande med anledning av regeringens proposition och skrivelse. I den nämnda debatten återkom jag till regeringens sedan länge demonstrerade oförmåga att gå från ord till handling. Utmärkande för båda de aktstycken som finansutskottet haft att behandla är att de i så liten utsträckning innehåller konkreta förslag till åtgärder. I stället domineras de av resonemang om vad regeringen säger sig ha för avsikt att uträtta. En viktig förändring på det verbala planet, vilket också återkommer i finansutskottets betänkande, är att kampen mot inflationen nu skall sättas i första rummet. Tidigare har den platsen alltid reserverats för vaktslåendet om den fulla sysselsättningen. När nu inflationsbekämpningen enligt socialdemokraterna skall överordnas alla andra ambitioner och krav, är motiveringen att det krävs för att värna sysselsättning och välfärd på sikt. Men detta är just den argumentation vi moderater länge har drivit, när vi har velat ge kampen mot inflationen högsta prioritet. I detta avseende kan det därmed kanske finnas ett visst fog för det i övrigt överdrivna talet i utskottsbetänkandet om att det råder samstämmighet mellan regeringspartiet samt moderata samlingspartiet och folkpartiet. Frågan är bara vad regeringen tänker göra för att ge kraft åt sin principuttalanden. Den säger sig inte vilja försöka motverka en uppgång av arbetslösheten med generell efterfrågestimulans. Däremot anses utrymme finnas för selektiva arbetsmarknadsåtgärder. Det förefaller som om man inte observerat påpekandet i bl.a. långtidsutredningen -- att det är omfattningen av den öppna arbetslösheten som påverkar lönebildningen. beredskapsarbeten, ger anledning till tvivel på att regeringen kan motstå fackets krav att alltför höga lönekostnadsökningar, som urholkar konkurrenskraften, skall ackommoderas med ökade offentliga utgifter. Det vore bra om finansutskottets nye ordförande Hans Gustafsson, som jag för övrigt välkomnar till denna nystart i det politiska livet, kunde undanröja mina farhågor på det området. Även i övrigt framstår beslutsamheten att bekämpa inflationen i tvivelaktig dager, när så många av de åtgärder som förs fram i anslutning till krispaketet i praktiken driver på prisstegringen. Så blir fallet med de höjda avkastningskrav som skall ställas på statlig affärsverksamhet. Ännu klarare är orsakssammanhanget när det gäller den höjning av fastighetsskatten som skall debatteras senare i dag och den skärpning av löneskatten nästa år som regeringspartiet köpte sig till priset av extrapengarna till arbetsmarknadsåtgärder. En annan del av köpeskillingen var borttagandet av taket för fackavdraget, vilket inte rimmar särskilt väl med allt tal om nödvändigheten att föra en stram finanspolitik. Herr talman! Regeringens ekonomisk-politiska strävanden tar för närvarande sikte särskilt på två områden. Det ena är lönebildningen. Till skillnad från sin företrädare säger sig den nye finansministern vara angelägen om att ansvaret skall ligga på arbetsmarknadens parter. Men i det praktiska handlandet är inte heller Allan Larsson främmande för statlig inkomstpolitik. Även om Rehnberg-gruppen formellt är fristående, handlar den på regeringens uppdrag, och det är uppenbart att finansministern fäster stor vikt vid att dess arbete leder till avsett resultat. Parterna håller nu dröjande på att inordna sig i gruppens verksamhet. Men det sker med många förbehåll. Möjligen blir det så småningom ändå en uppgörelse, som i likhet med sina föregångare från olika Haga och Rosenbadsrundor presenteras som ett trendbrott. Men problemen är att centrala avtal betyder väldigt litet för det slutliga löneutfallet. Löner bestäms till slut lokalt på en marknad, och redan överhäng, löneglidning och politiskt bestämda fördyringar kommer att ge en kostnadsstegring nästa år på över 8 %, vilket återigen är betydligt mer än i våra främsta konkurrentländer. Det sägs ibland att även om inkomstpolitiska försök visat sig föga framgångsrika, är de väl också ganska ofarliga. Jag vill emellertid påstå att de medför den stora skadan att den ekonomiska politiken grundas på felaktiga utgångsvärden. Regeringen har i höst arbetat med ett antagande att timlönekostnadsökningen nästa år blir 4 %, vilket i sin tur ger lägre statsinkomster i form av inkomstskatt och moms än vad som med en realistisk löneprognos kan väntas bli fallet. Jag är övertygad om att detta ligger bakom det förhållandet att regeringens andra dagsaktuella intresse är budgetsaldot. Panikkänslor kanske ger sig till känna om man utgår från en i stort sett fryst inkomstsida och automatiskt stigande utgifter i takt med inflationen. Det har sagts att 25 miljarder kronor behöver sparas. Egendomligt nog är det dock svårt att få besked om vilken utgångspunkten är för detta räknestycke. Riksrevisionsverket har i sin budgetprognos för innevarande år fört upp 11 miljarder kronor i extra tillkommande utgifter vad jag förstår -- dvs. utöver de 4 miljarder som finns anslagna -- för att dölja att statsbudgeten för närvarande visar överskott. Jag är tämligen säker på att inte heller finansutskottets ordförande känner sig tillfredsställd med de förklaringar som på denna punkt lämnats i utskottet. Frågan inställer sig om regeringens aktuella planer på att minska statsutgifterna förklaras mer av LOs krav och partikongressens beslut beträffande ett ökat offentligt sparande, än av en strävan att på sikt kunna sänka skattetrycket. Den största utgiftsbesparingen i krispaketet avser sjukförsäkringen. Denna fråga skall debatteras i särskild ordning senare i dag, och jag skall därför begränsa mig till att påtala det vankelmod hos regeringen som den ger prov på. Sänkt ersättningsnivå är något vi moderater länge förordat till ackompangemang av stark kritik från socialdemokratiskt håll. När nu regeringen gjorde ett lappkast genom att göra detta förslag till sitt, övergav den samtidigt den lika angelägna arbetsgivarperioden under de första fjorton sjukdagarna. I utskottsarbetet har nu denna rationaliseringseffekt återinsatts, om än med fördröjning. Socialdemokraterna köpte därmed en överenskommelse med samma betalning som de tidigare använt för att få folkpartiets stöd till att höja momsen. Man kan mot den bakgrunden undra om deras avsikter är ärligare den här gången. Jag vill gärna deklarera att den bästa garantin för att en arbetsgivarperiod verkligen införs senast den 1 januari 1992 är naturligtvis en borgerlig seger i höstens val. Krispaketet innehöll andra snabba omprövningar av tidigare fast etablerade ståndpunkter. Mest uppmärksammat har naturligtvis det plötsliga löftet att arbeta för svenskt medlemskap i EG blivit. Men även en sådan sak som den tidiga skolstarten är en välkommen uppslutning kring ett gammalt moderat krav. Det bör dock observeras att vår motivering har varit främst pedagogisk och på längre sikt samhällsekonomisk. Det är för mig väldigt svårt att se hur det skall kunna bli en statsfinansiell besparing, om en extra åldersklass i ett övergångsskede skall trängas in i systemet utöver dem som normalt får plats där. Ytterligare några tillkännagivna besparingar saknar helt strukturpåverkande effekt och har rent av ibland engångskaraktär. Tillväxten i svensk ekonomi och förtroendet för Sveriges framtid som industrination lär inte kunna återställas med hjälp av inställda repetionsövningar. Sådana åtgärder tyder bara på att regeringen uppfattar den svenska krisen som statsfinansiell, när den i själva verket är mycket bredare än så -- den är samhällsekonomisk. En läkare som på motsvarande sätt tar fel på sjukdom och därför opererar fel kroppsdel skulle bli anmäld för hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Jag kanske med anledning av ett aktuellt debattinlägg bör tillägga att jag visst inte anser att krisen inte finns och att den skulle vara ett jättejippo iscensatt av finansministern och riksbankschefen. Jag hävdar tvärtom att Sveriges ekonomiska problem är mer djupgående och av en mer genomgripande karaktär än vad åtminstone finansministern tycks inse att döma av hans uttalanden och åtgärder hittills. Herr talman! Det aktuella läget kan kort beskrivas så: Sveriges ekonomi har gått i stå. Nästa år blir det sämre ändå. Bara en ny regering finns att hoppas på! Enligt alla prognoser blir vårt lands självförvållade nedgång snabbare och djupare än vad som tidigare förutsetts. Det framgår också av den OECD rapport om Sveriges ekonomi som publiceras i dag och som några ledamöter ur finansutskottet fick förhandskännedom om vid ett besök i Paris nyligen. Även utomlands sker nu en avmattning i Irakkrisens skugga. Men aktiviteten i t.ex. Japan och Tyskland hålls ändå uppe på god nivå, och den recession som inletts i USA och Storbritannien väntas redan under nästa år avlösas av en vändning uppåt. Även i Sverige råder recession, men här måste den förutses bli betydligt mer långvarig. Flertalet bedömare räknar med en negativ produktionsutveckling inte bara 1991 utan även Enligt Verkstadsföreningen är lönsamheten i medlemsföretagens svenska anläggningar sämre än vad som har registrerats någon gång tidigare, och en ytterligare försvagning väntas nästa år. De senaste dagarna har färsk statistik tillkommit, som bl.a. visar att prisstegringen i år blir över 11 %. Även nästa år måste man realistiskt räkna med ett genomsnittligt inflationstal på två siffror. SPK redovisade i går en prognos på i genomsnitt 10,7 %. Till betydande del beror denna prisstegring på politiska beslut. Tycker Hans Gustafsson och Allan Larsson, som tydligen är ute och bekämpar inflationen någonstans, att det skänker trovärdighet åt talet om att ge kampen mot inflationen högsta prioritet, när vi på detta vis redan nu förutser att inflationen genom politiskt bestämda åtgärder nästa år kommer att ligga på samma höga nivå som i år? Bytesbalansen försämras stadigt, och det finns inget som motsäger min tidigare bedömning att underskottet växer i en takt av ungefär 20 miljarder kronor per år. Det värsta är att något trendbrott inte är i sikte. Det kanske inte är någon mening med att ställa en fråga till finansministern, eftersom han inte är här, men jag kan i stället vända mig till Hans Gustafsson. Är inte Hans Gustafsson orolig över att bytesunderskottet kan motsvara 4 % av BNP nästa år och kanske 5 % 1992? Som jag många gånger framhållit, tillkommer dessutom den pågående nettoutströmningen av investeringskapital -- hittills i år drygt 80 miljarder. Allt sammantaget ställs därmed stora krav på upplåning utomlands, vilket får den otillfredsställande konsekvensen att räntenivån trots avmattningen måste ligga på en hög nivå. Respektavståndet till euroräntan är nu ungefär dubbelt så stort som det var för något år sedan. Självfallet verkar detta avhållande på viljan att satsa i Sverige. Herr talman! Till de högst påtagliga problem som föreligger i den reala ekonomin kommer nu en kraftig oplanerad kreditåtstramning. Orsakskedjan kan sägas ha börjat med kraschen i Nyckeln och några andra överansträngda finansbolag, vilket ledde till kollaps på penningmarknaden. Detta framkallade en restriktiv hållning hos bankerna mot finansbolagen, vilket medförde att de förra oväntat fick överta ansvaret för åtskilliga av de senares kreditengagemang. Därmed visade sig tidigare av bankerna vidtagna åtgärder för att uppfylla de nya kapitaltäckningsreglerna otillräckliga. Läget är i dag det att sunda och välmotiverade investeringsprojekt trots fullgoda säkerheter inte kan finansieras på grund av den uppkomna bristen på likviditet i kreditväsendet. Därmed riskerar nedgången att av finansiella skäl bli djupare än vad de reala faktorerna motiverar. Man anar inledningen till en självgenererande process, som liknar den nedåtgående spiralen vid 30-talets början. Enligt min mening har denna sida av den ekonomiska krisen inte fått tillnärmelsevis den uppmärksamhet den förtjänar. Även om det i första hand naturligtvis är riksbankens problem, skulle det vara intressant att få höra synpunkter från finansutskottets ordförande och finansministern i detta aktuella ämne. Vad kan då göras för att förhindra att kreditåtstramningen blir okontrollerbar, med våldsam kapitalförstöring som följd? Ja, i t.ex. Japan, där belåningsvärdena också gått ner, har de penningvårdande myndigheterna höjt belåningsgränserna. Den jakt på överbelåning som bankinspektionen inlett i Sverige verkar i motsatt riktning och kan mycket väl framkalla de fallissemang man är ute efter att förhindra. I USA riktar myndigheterna uppmaningar till bankerna att tillhandahålla likviditet för att motverka den knapphet på krediter som där börjat ge sig till känna. Centralbanken har nyligen också slopat de krav på att hålla kassareserver som tidigare gällt för kreditinstituten. På motsvarande sätt finns det enligt min mening skäl för riksbanksfullmäktige att överväga lättnader i kassakraven utöver det borttagande av de dubbla kassakraven för finansbolag som redan beslutats. Men det enda som verkligen hjälper i längden är naturligtvis att få ned räntan genom att föra en ekonomisk politik som ökar tilltron till Sveriges framtid. Vad är då orsakerna, herr talman, till den genomklappning som på kort tid har drabbat vårt lands ekonomi? En allmän förklaring skulle kunna vara att vi alltför länge försökt att köra i ett eget spår, vilket varje skidåkare vet går trögt. I väsentliga avseenden har vi trott oss kunna leva efter andra regler än vad som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. Vad som en gång kallades ''Medelvägens land'' har blivit alltmer extremt när det gäller sådana ekonomiska grundvärden som skattetrycket, den offentliga verksamhetens omfattning, det dåliga sparandet, som för hushållens del länge varit negativt, osv. Det är därför det första åtgärdskravet i den reservation till finansutskottets betänkande som vi moderater och folkpartiet står bakom är att Sverige skall söka medlemskap i EG redan under 1991. Fastheten i denna vår avsikt bör snarast möjligt markeras genom att vi i Norges efterföljd anknyter kronan till ecun, som är valutaenheten i det europeiska monetära systemet. Genom att på detta tydliga sätt demonstrera att det inte blir någon devalvering, borde det stora risktillägget på den svenska räntenivån kunna nedbringas med -- tror jag -- flera procentenheter. Varför kan inte riksbanken få klartecken för denna åtgärd efter regeringens positiva uttalanden om det europeiska valutasamarbetet, som också återges i utskottsbetänkandet? I detta sammanhang hade det, om finansministern varit här, funnits anledning att fråga honom vad det blivit av den utredning om riksbankens oberoende som nämndes i den ekonomisk-politiska propositionen för över två månader sedan. Att skriva direktiv kan ju inte vara några problem, eftersom ett förslag till sådana översändes till riksdagen för samråd redan i våras. Jag utgår ifrån att vi nu verkligen får tillfälle att säga vår mening om utredningsuppdraget beträffande vad som ändå är ett riksdagens eget verk. Dessutom har den tidsnöd som då ansågs föreligga, när siktet var inställt på ett grundlagsförslag redan denna höst, nu rimligen bortfallit som ett argument mot att ge kommittén en parlamentarisk sammansättning. Låt mig uttrycka förhoppningen att Hans Gustafsson kan medverka till att vi just från finansutskottets och riksdagens sida framhåller detta för regeringen och dessutom naturligvis skyndar på tillsättningen av den utredning som regeringen planerade redan i våras. Den andra punkten i den moderat-liberala reservationen rymmer kravet att skattetrycket successivt skall sänkas. Låt mig yttrycka min glädje över att Anne Wibble, med vilken jag det senaste året haft åtskilliga duster på denna punkt, nu klart ställer upp på tanken att om Sverige skall kunna klara konkurrensen med andra länder, kan vi inte ha skatter som väsentligt avviker från vad som där förekommer. Jag hoppas att detta skall komma till uttryck även i motionsarbetet om någon månad. Vi moderater har på vår partistämma nyligen lagt fram en strategi för sänkt skattetryck. Problemet är att det är så mycket som behöver göras och att allt inte kan ske på en och samma gång. De mest skadliga skatterna måste angripas först. Det är de som träffar produktion och sparande. Kapital och företagande är de ekonomiska företeelser som lättast rör sig över gränserna om de visar sig vara för hårt beskattade någonstans. Därnäst kommer varor, vilket kommer att kräva en marknadsanpassning av den indirekta beskattningen. Men även arbetskraft, särskilt personer med kvalificerad utbildning och yrkeskunskaper, kommer att vilja röra på sig, om skatteuttaget blir väsentligt högre i Sverige än i andra länder. Man kan inte säga blir, för det är det redan. Det gäller om det förblir lika högt, vilket det inte rimligen får göra. Utrymme för att sänka skadliga skatter får vi bl.a. genom att minska de offentliga utgifterna. De besparingar som görs måste samtidigt ha karaktären av strukturgrepp. Det gäller att avreglera och bryta offentliga nomopol för att få till stånd en effektivitetsfrämjande konkurrens. Vidare måste det enskilda sparandet stärkas, vilket utesluter alla planer på att låta offentligt kontrollerade fonder stå för en växande del av aktieägandet i vårt land. En annan förtroendeskapande åtgärd vore att klargöra att det inte blir någon förtida avveckling av kärnkraften vare sig år 1995 eller 2010. Betydelsen av att sända klara och riktiga signaler framgick häromdagen, när SCA förklarade att man vågade satsa i Sverige igen genom att gå in som ägare i MoDo, därför att Sverige nu äntligen förefaller vara på väg in i EG. Om även de utdragna energiförhandlingarna, vilka vi moderater som bekant står utanför, kan avslutas med positivt resultat, bäddar det för fortsatt förbättring av näringsklimatet i vårt land. Herr talman! Att åter göra Sverige till ett lockande land för både svenskar och utlänningar att satsa och verka i -- se, där är den stora utmaningen för oss som sysslar med ekonomisk politik. Det är inte gjort i en handvändning. Tvärtom blir det ett långt och mödosamt arbete på många olika fronter. Vad som kan göras genast är att ta de första tagen och därmed signalera en omläggning av kursen i den riktning som visat sig framgångsrik i marknadsliberalt styrda länder i vår närhet. Några viktiga byggstenar till en borgerlig allians, till ett borgerligt regeringsprogram på det ekonomiska området läggs i reservation nr 1, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag skall ta mig friheten att gå några år bakåt i tiden. För åtta och ett halvt år sedan övertog socialdemokraterna regeringsmakten. Valrörelsen år 1982 kommer några av oss ihåg. Den handlade mycket om den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna vann valet framför allt på att kritisera mittenregeringens beslut om införande av självrisk i sjukförsäkringen. Ingvar Carlsson hade året innan skrivit en artikel i vilken han hävdade att den offentliga sektorn framöver skulle vara fredad från alla förändringar. Åt den offentliga sektorn behövde inget göras, påstod han. Det var då det -- för drygt åtta år sedan -- när socialdemokraterna ansåg sig ha lösningen på alla problem. De hade en egen ekonomisk teori, den tredje vägen, som de påstod innebar att Sverige kunde klara upp de interna obalanserna efter oljekris och industrikriser utan att röra den offentliga sektorn och de sociala trygghetssystemen eller göra andra kännbara förändringar. Denna ekonomiska teori har nu kraschat. Den ekonomiska politik som socialdemokraterna fört under 80-talet har helt enkelt inte fungerat. Nu kommer notan för detta misslyckande. Inte nog med att räntan är hög, prisökningarna stora och utlandsbetalningarna går med stort och snabbt ökande underskott, nu kommer också det som folkpartiet liberalerna och många andra har varnat för -- en hastigt ökande arbetslöshet. Säkrare än ett brev på posten följer nu det arbetslöshetens stålbad som Kjell-Olof Feldt har varnat för och som Allan Larsson i nästan lika måleriska ord har kallat blodigt allvar. Det handlar nu framför allt om brist på förtroende. Den för socialdemokraterna dystra sanningen är att det knappast finns någon, vare sig i Sverige eller utanför, som har förtroende för att regeringen skall kunna lösa dagens ekonomiska problem. En regering som saknar förtroende har gjort sitt. Jag vill ingalunda påstå att allting som regeringen har gjort är dåligt. Så är det inte. Det lysande undantaget är naturligtvis skattereformen. Det finns skavanker kvar även i den, men på det hela taget är skattereformen ett utomordentligt viktigt och positivt inslag. Folkpartiet liberalerna är stolt över att ha medverkat till detta beslut. Men denna stolthet tycks inte finnas hos socialdemokraterna. Denna brist på stolthet över vad man faktiskt har uträttat hänger naturligtvis ihop med att socialdemokraterna under decennier har propagerat för motsatsen till det som nu genomförs. Det omtänkande som nu sker, t.ex. inom sjukförsäkringen och energipolitiken, sker trögt och motvilligt och under galgen. Så är det på flera områden. Därmed undermineras förtroendet för att socialdemokraterna orkar och vill lägga om kursen. Man kan helt enkelt inte backa in i framtiden. Ibland går det för all del både fram och tillbaka på en gång. I fråga om sjuklönen, det kallas arbetsgivarperiod ibland, har svängningarna gått flera varv bara under detta år. Först skulle man inte ha sjuklön, sedan skulle man ha sjuklön men utan sänkt skatt för företagen, därefter blev man överens med folkpartiet liberalerna om sjuklön med full skattesänkning, sedan drogs detta förslag hastigt och lustigt ensidigt tillbaka och nu har man i socialförsäkringsutskottet landat på en begäran om förslag på sjuklön som kanske kan träda i kraft 1992. I förslaget finns dock ingen kompenserande skattesänkning. Det är fem olika positioner på mindre än ett år. En regering som vinglar så snabbt fram och tillbaka riskerar faktiskt att dra ett löjets skimmer över sig. Herr talman! En regering kan inte lösa svåra ekonomiska problem om den inte har förtroende hos hushåll och företagare. I en ekonomi som är så utlandsberoende som den svenska krävs också förtroende hos utländska företagare och ekonomiska bedömare. Dagens regering har inte detta förtroende. Det står att läsa i den nya OECD rapporten, och det framgår indirekt av dagens höga räntenivå. Den enda chansen för Sverige ligger i en annan regering. Folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet har tillsammans erbjudit ett sådant alternativ -- en liberal offensiv och en ny regering. Viktiga inslag i den politik som måste föras återfinns i reservation nr 1 till dagens betänkande från finansutskottet. På vanlig svenska: Sverige behöver en borgerlig politik. Det är bara borgerliga partier som kan föra borgerlig politik med entusiasm. När det gäller att föra borgerlig politik är faktiskt tilltron och trovärdigheten större för borgerliga partier än för socialdemokraterna och vänsterpartiet. Konstigare än så är det faktiskt inte. För vårt klara ställningstagande att regera med moderaterna har folkpartiet liberalerna fått socialdemokratisk kritik. Vi har satt oss i högerburen, säger man. Kanske kommer Hans Gustafsson att säga detsamma om en liten stund. I stället borde vi ta mera fasta på det mjuka, det sociala i det socialliberala budskapet, säger de. Det skulle vara intressant att få veta om Hans Gustafsson kan hitta något enda inslag i den gemensamma partimotionen eller reservationen som inte tidigare funnits i folkpartiets ekonomiska motioner. Något sådant finns nämligen inte! Låt mig också citera en mening från Bengt Westerbergs anförande på folkpartiets landsmöte för några veckor sedan: ''Den som själv är för mjuk för att ta itu med de ekonomiska problemen skapar i praktiken ett hårt samhälle.'' Detta är precis vad som kännetecknar socialdemokraterna. Ni vågar inte eller orkar inte göra de förändringar som krävs för att lösa de ekonomiska problemen. Ni hindras av att ni alltför ofta och alltför länge hävdat att sådana förändringar inte kan accepteras därför att de slår mot de svaga i samhället -- och att de inte heller behövs. Men detta hårda samhälle, som karakteriseras av ökande arbetslöshet, ökande prisökningar och utebliven tillväxt, drabbar just de svaga i samhället. Den som har en genuin känsla för de svaga -- det folkpartiet liberalerna kallar det glömda Sverige -- vet att den enda chansen för dem ligger i den tillväxt och ekonomiska utveckling som skapas av en liberal offensiv och en ny regering. Det finns kloka socialdemokrater som vet att detta är sant. Det är inte omöjligt att Hans Gustafsson och Allan Larsson tillhör dem. Jag vill gärna hoppas att den sortens socialdemokrater vinner större gehör inom partiet under åren framöver, även i opposition. Men det är ett faktum att de ännu har mycket långt kvar. Gårdagens utfall från LO-chefen Stig Malm visar att inkompetens och oförmåga att förstå verkligheten finns högt upp i den socialdemokratiska ledningen. Hotet från Stig Malm är tydligt: Det finns ingen kris. Om inte regeringen gör som LO vill och ändrar den ekonomiska politiken kommer LO inte att stödja partiet i valrörelsen. Bilden av ett parti i inre upplösning kunde inte vara tydligare. Denna inre upplösning och olösta konflikter inom SAP/LO-familjen återspeglas också i dagens betänkande. På den ena sidan tycks socialdemokraterna instämma i nästan allt vad folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet säger.

Till avdelningen felaktiga signaler hör också den extra höjning av fastighetsskatten som annonseras. Den kom som alla minns trots att Allan Larsson hade lovat att krispaketet inte skulle innehålla några skattehöjningar. För att nu inte tala om det rent idiotiska påfundet att öka socialiseringen av det privata ägandet genom att låta AP-fonderna köpa ännu mera aktier i näringslivet! Hans Gustafsson och Allan Larsson tvingas förmodligen till denna interna kohandel och en mischmasch-politik -- ordvalet är Stig Malms -- därför att socialdemokraterna inte vet vad de egentligen vill. Herr talman! Den politik som en borgerlig regering skall föra har redan berörts av Lars Tobisson. Politiken beskriver sex centrala områden: EG, energipolitik, skattetryck, offentliga utgifter, ägande och sparande samt valfriheten och de slopade monopolen inom den offentliga verksamheten. Jag kan instämma i det mesta han sade, särskilt de vänliga orden om folkpartiet liberalerna! Det ekonomiska läget är nu uselt. Tillväxten är noll och blir negativ. Inflationen är 11 % och förblir hög. För att knäcka inflationen och få upp tillväxt och produktivitet krävs ett samlat program. Vi måste föra en stram finanspolitik genom besparingar i de offentliga utgifterna. I den nya OECD-rapport som kom i dag sägs att den offentliga sektorn i Sverige är för dyr. Det betyder på vanlig svenska att medborgarna betalar för mycket för den service de får, dvs. i dag får de inte valuta för skattepengarna. Det vill vi ändra på. Den viktigaste åtgärden är att införa konkurrens i produktionen av de olika tjänsterna. Vi vill sälja tillgångar och uppmuntra tillkomsten av privata alternativ. Det ger både större effektivitet och ökad valfrihet för konsumtenterna. Det finns faktiskt ingenting som så rejält pressar kostnader och priser som ökad konkurrens. Jag har frågat två tidigare ordförande i finansutskottet varför socialdemokraterna är så benhårt emot att införa konkurrens i produktionen av vård, omsorg och utbildning -- utan att få svar. Nu begär jag ett svar av Hans Gustafsson. Det krävs många förändringar i de offentliga transfereringssystemen. Både ersättningsnivåer och sättet att ta ut försäkringspremierna måste bygga på principen att det skall löna sig att arbeta och spara. De stora positiva effekterna följer av att färre personer hamnar utanför arbetsmarknaden som förtidspensionärer, sjuka eller arbetsskadade. En minskning av det s.k. sjuktalet till vad som rådde för t.ex. fem år sedan sparar så mycket pengar att momsen kan sänkas med ungefär 3 Att stimulera hushållens sparande är ideologiskt viktigt och också ett sätt att föra en stram finanspolitik. Vi måste också få ned räntenivån. Svenska storföretag och andra marknadsaktörer kräver i dag en extra riskpremie för att hålla tillgångar i svenska kronor. Denna extra ränta fungerar som en straffskatt på hushållen och de mindre företagen, och den dämpar investeringarna och driver upp prisnivån. Det borde inte råda något tvivel om att expansionen i näringslivet framöver är starkt beroende av att just de mindre och medelstora företagen hyser förtroende för den ekonomiska politiken och att de tillåts verka i ett näringspolitiskt klimat som de upplever som gynnsamt. Detta är viktigt inte minst för att tillväxt och ekonomisk utveckling skall kunna ske i hela Sverige. Småföretagen är viktiga från regionalpolitisk synpunkt. I många avseenden kommer småföretagens och egenföretagarnas situation att förbättras i och med skattereformen. Men något saknas ändå. Det gäller förmögenhetsskatten på deras arbetande kapital, dvs. deras varulager, maskiner och byggnader. Knappast någon åtgärd torde vara så viktig för att öka företagarnas lust att investera, ta risker och växa som ett avskaffande av förmögenhetsskatten på deras arbetande kapital. Även i övrigt krävs en sänkning av förmögenhetsskatten, för att minska den totala skattebelastningen på enskilt sparande. Under hela detta år har det ryktats om en kommande promemoria från finansdepartementet om förmögenhetsskatten. På senare tid har dessa rykten blivit alltmer intensiva. Allan Larsson är inte här, varför jag frågar Hans Gustafsson: Kommer regeringen eller för all del riksdagens socialdemokrater att föreslå att förmögenhetsskatten slopas på det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag? Herr talman! Socialdemokraternas oförmåga att ta itu med de snabbt växande transfereringsutgifterna har inte bara bidragit till ett högt och stigande skattetryck. Den har också medverkat till att tränga ut andra viktiga uppgifter, de som tillhör de mera grundläggande statliga ämnesområdena. Jag tänker både på investeringar i infrastruktur -- vägar och tåg -- och på investeringar i forskning och utveckling. Den socialdemokratiska politiken har under hela 1980-talet svält ut de offentliga investeringarna. Sverige kan naturligtvis inte vara främst inom alla områden i forskningen. Men det är uppenbart att vi måste både satsa mer och få ut mer av de resurser som avsätts. Jag vill peka på en möjlighet, nämligen löntagarfonderna. De kollektiva löntagarfonderna skapades här i kammaren för nästan exakt sju år sedan. Om två veckor upphör tillförseln av pengar. Med facit i hand kan man konstatera att de mål som förespråkarna tilldelade fonderna inte har förverkligats. Tur är det, för övrigt. Det skulle vara en verkligt förtroendeskapande åtgärd om Hans Gustafsson eller Allan Larsson ville medge att fonderna blev ett fiasko och att de därför skall avskaffas. Tillgångarna bör användas både för att öka det personliga ägandet och för en rejäl satsning på forskning. Om man t.ex. avsätter 10 miljarder kronor till en fristående stiftelse kommer den årliga avkastningen på dessa tillgångar att ge utrymme för en kraftig stimulans till forskning och högre utbildning. Den som har läst Ulf af Trolle vet att detta är nödvändigt. Enligt honom är Sverige det enda industriland i världen som 1990 utbildar färre akademiker och färre forskare på de flesta ämnesområden än i slutet av 60-talet. Är ni socialdemokrater beredda att medverka till en forskningspolitisk nytändning genom att avskaffa löntagarfonderna? Slutligen lönebildningen: Utskottets socialdemokrater hyser en starkt överdriven tilltro till den sortens mjuk inkomstpolitik som nu bedrivs av Rehnberg-kommissionen. Jag hyser stor skepsis mot varje form av inkomstpolitik. Rehnberg har tyvärr fått en omöjlig uppgift. Det grundläggande problemet är att regeringen diskuterar lönebildningen som om löneökningarna berodde på något annat än vad de faktiskt beror på, nämligen förhållandet mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och förväntningar om kommande inflation: Det är den överhettade arbetsmarknaden och regeringens oförmåga att motverka denna som har drivit fram både löneökningar och höga priser. I regeringens proposition 39, som nu är rätt överspelad, om den ekonomiska politiken på medellång sikt fanns en särskild kläm om stabiliseringspolitiken. Exakt vad regeringen ansåg höra till detta område gick inte att utläsa, men Rehnberg-kommissionen är en av de få saker som återfinns i både propositionen och krispaketetet, och det hör sannolikt hit. Nu är inte uvsikterna för ett framgångsrikt stabiliseringsavtal särskilt goda, och regeringen har inte lyckats komma med något annat inom ramen för stabiliseringspolitiken. Jag vill därför fråga både Hans Gustafsson och Allan Larsson när han så småningom dyker upp: Vad tänker ni göra om arbetsmarknadens parter inte accepterar Rehnberg-kommissionens förslag om ett stabiliseringsavtal? Herr talman! Jag började med att tala om den brist på förtroende som regeringens ekonomiska politik åtnjuter. Sveriges enda chans att undvika en lång och utdragen period med allt större problem och allt högre öppen arbetslöshet är att lägga om kursen. Men om vi gör det har vi goda framtidsutsikter. Med en liberal offensiv och en ny regering vars politik baseras på den som beskrivs i reservation 1 kan Sverige om några år gå en ljus framtid till mötes. Sverige är värt den chansen! Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! När vi i dag diskuterar den svenska ekonomin är det efter sju år av högkonjunktur. Det är därför närmast tragiskt att den svenska ekonomin befinner sig i fundamental obalans. Samtidigt hör vi inte längre de glada tillropen från socialdemokratiskt håll om att vi lyckats med tredje vägens politik. 1980-talet har präglats av efterkrigstidens längsta internationella högkonjunktur. Uppgången inleddes 1983 och fortsatte sedan decenniet ut. Särskilt från 1987 har den ekonomiska aktiviteten varit hög. En lätt penningpolitik och en låg dollarkurs medförde att världshandeln fick ett uppsving. Under 1988 var t.ex. den genomsnittliga tillväxten i OECD hela 4,4 %. Denna utveckling förstärkte emellertid skillnaderna i bytesbalanserna mellan de stora ekonomierna USA, Japan och Västtyskland, vilket är ett orosmoln i den internationella ekonomin. Frånsett detta har utvecklingen i den internationella ekonomin varit relativt homogen under 80-talet. Det gäller konjunkturerna men också tillväxten. Hur är då utsikterna inför framtiden? Utvecklingen inom EG och EFTA-länderna går nu i riktning mot ökad ekonomisk integration. Det bör kunna leda till effektivitetsvinster och till att en hög aktivitet kan upprätthållas. De omvälvningar som pågår i Sovjetunionen och Östeuropa, som hittills lett till avspänning, bör få långsiktigt positiva följdverkningar på ekonomin. I det korta perspektivet och i sämsta fall också i det långa, betyder naturligtvis konflikten i Kuwait ett stort orosmoment. Som en följd av denna har den ekonomiska aktiviteten på senaste tiden sjunkit kraftigt, samtidigt som hög aktivitet i Europa bidragit till att tillväxten hållits uppe. Riskerna för den internationella ekonomin ligger -- om man bortser från situationen i Kuwait -- i ett medellångt perspektiv i att ökade obalanser mellan USA, Japan och Västtyskland skulle kunna leda till en felaktig penningpolitik, som i sin tur medför en ekonomisk nedgång i världssamfunden. När det gäller den svenska ekonomin är det i en högkonjunktur som Sverige, som exportberoende nation, de senaste åren har levat och verkat i. Det är mot den bakgrunden som den socialdemokratiska regeringens insatser 1982--1990 måste utvärderas. Den politik som regeringen fört har man själv döpt till ''tredje vägens politik''. Målsättningen för den var att stärka konkurrenskraften utan att arbetslösheten steg. Man inledde denna politik med en kraftig devalvering på 16 %. Dess värre är det så att eftervården, vården efter den operation som en devalvering innebär, varit mycket passiv. Det har lett till stor skada för samhällsekonomin. Socialdemokratin har inte ens orkat utnyttja den draghjälp som devalveringen bjöd. I stället har politiken, bl.a. på grund av dåligt krismedvetande inom arbetarrörelsen, stimulerat till alltför stora pris och kostnadsökningar i förhållande till omvärlden. Det står helt klart att devalveringarna 1981 och 1982 helt misslyckats med att uppnå ett varaktigt förbättrat kostnadsläge. Detta har ju inte förbättrats av att vi haft en finansminister som ständigt, med ganska breda penseldrag, beskrivit hur fantastiskt bra man lyckats med den svenska ekonomin. Det socialdemokratiska regerandet har dessutom varit präglat av oförmåga att fatta beslut. Energifrågan och försvarspolitiken är bara några exempel på det. Hur rätt verkar inte långtidsutredningen 90 ha haft! I går fick vi OECDs siffror. Där spår man för Sveriges del fortsatt hög inflation och att tillväxten sjunker. Man säger att vi har en alltför dyrbar offentlig sektor, att svenska företag tappar marknadsandelar och att vi haft ett alltför högt ränteläge. Arbetslösheten ökar också, och man räknar med att Sverige på lång sikt får arbeta med en något högre arbetslöshet. Detta är allvarliga siffror som borde mana alla till eftertanke. De flesta inser också situationens allvar, dock inte vu-ledamoten och ''vallokomotivet'' i det socialdemokratiska partiet, Stig Malm. Jag vill ställa en fråga, som är viktig när det gäller om man skall lyckas med ekonomin i landet, till finansutskottets ordförande: Är det en allmän åsikt i den socialdemokratiska partiledningen att Sverige inte befinner sig i obalans, eller är den åsikt som majoriteten i finansutskottet har den som gäller inom socialdemokratin? Samtidigt som inflationstakten i OECD och EG länderna i oktober 1990 låg på ca 6 resp 6,4 % hade vi i Sverige en inflationstakt på 11,3 %. Det visar att de svenska löntagarna och företagen har fått betala ett högt pris för regeringens politik. Det som framför allt är angeläget är att man tar itu med strukturfrågorna. Det har varit svårt för regeringen, främst på grund av ideologiska blockeringar. Det fåtal strukturåtgärder som har vidtagits, t.ex. skattereformen, har fått en samhällsekonomiskt mindre lämplig utformning. Skälet till detta är främst konststycket som man lyckats med att särskilt slå till mot nödvändig konsumtion, t.ex. Vi kan nu konstatera att den tredje vägens politik har misslyckats. De konkurrensförstärkande fördelarna med devalveringen har fuskats bort. Samhällsekonomin är krisdrabbad och har fundamentala obalanser. Resultatet borde kunna vara ett annat efter sju år av högkonjunktur. En grund har regeringen nu försökt att lägga genom Rehnbergkommissionens tillkomst. Jag vill gärna säga att det vore bra om Rehnbergkommissionen lyckades med sin uppgift. Men det är lätt att tvivla.

Jag tror att det är angeläget att arbetsmarknadens parter nu tar ett ordentligt ansvar för sin del av kostnadskrisen, inte minst den del som beror på löneglidning. Jag tycker ibland att de parter som finns på arbetsmarknaden och som ändå helt dominerar beslutsfattandet på arbetsmarknadsområdet alltför lätt skjuter ifrån sig ansvaret på politikerna. Från centerns sida menar vi att det är dags att vi får en ny inriktning på den ekonomiska politiken. Det är nödvändigt att vi under de närmaste åren inriktar arbetet på en aktiv krisbekämpning och på kraftfulla strukturåtgärder, t.ex. inom den offentliga sektorn. Regeringens förmåga på detta område begränsar sig nästan till enbart skolministerns insatser. Vi måste satsa på långsiktiga investeringar för framtiden. Här måste en ordentlig satsning göras på infrastrukturåtgärder, t.ex. när det gäller järnväg och vägnätet. Den kritik som centern har riktat mot infrastrukturåtgärderna är densamma som framfördes från socialdemokraten Göran Johansson i Morgonekot. Vi måste se till att näringslivet ges goda möjligheter till utveckling och långsiktiga investeringar. En annan sak som är viktig är att vi inte går in i nästa högkonjunktur, när den nu kommer, med många människor som står utanför arbetsmarknaden. 350 000 människor är i dag förtidspensionerade. 150 000 är långtidssjukskrivna. Tillsammans står i dag en halv miljon människor utanför arbetsmarknaden. Det kostar samhället mycket, och det kostar enskilt lidande. Här tror jag att arbetslivsfondens nytänkande och arbetsmiljöåtgärder i arbetslivet kan leda till en stor resurs i arbetslivet. Det är också ett sätt att minska sjukfrånvaron. Och det är intressant att se det stora intresse som företagen, stora som små, visar för detta ute i länen. En annan sak som är viktig är att det skapas intresse för framtida investeringar i Sverige. De stora summor som investerats i EG-området under de senaste åren har dess värre inte lett till att motsvarande investeringar gjorts i Sverige. För sysselsättningen i Sverige på lång sikt är det livsviktigt att investeringar görs också i Sverige, både av svenska och utländska investerare. Vi måste också se till att den offentliga sektorn effektiviseras för att med begränsade resurser kunna ge en godtagbar service. Om svensk ekonomi skall kunna stabiliseras menar vi från centerns sida att en rad åtgärder måste vidtas. Inflationsbekämpningen måste få hög prioritet. Vi måste satsa på arbetslinjen framför passiva kontantstöd. Vi måste lägga ökad vikt vid ekonomiska strukturfrågor. Samtidigt måste skattetrycket sänkas, och skatt skall utgå efter bärkraft. Utöver det som jag har nämnt om infrastruktur måste vi satsa på utbildning och forskning. Och vi måste se till att öka hushållssparandet. När det gäller energipolitiken måste det till ett långsiktigt tänkande. Och det vore bra om ett långsiktigt energibeslut snarast kunde fattas. Vi utnyttjar i dag inte resurserna i hela landet. Den kampanj som startades för något år sedan, Hela Sverige skall leva, har regeringen tyvärr fuskat bort. Det kan inte accepteras, eftersom det är en misshushållning med den svenska ekonomin, att inte utnyttja de gemensamma resurser som finns i hela landet. Vi måste också ha ett bra företagsklimat som gynnar investeringar och en bra arbetsmiljö. Jag tror att det är först då som vi kan upprätthålla konkurrensen gentemot våra konkurrentländer. Byråkrati får inte i onödan tynga de mindre och medelstora företagen. Om vi fick en sådan inriktning av den ekonomiska politiken skulle vi få en bra grund för en hållbar ekonomisk utveckling i ett längre perspektiv. Den svaga ekonomiska politik som regeringen har fört har tvingat riksbanken att arbeta med en stram penningpolitik, vilket har inneburit ett alltför högt ränteläge. Man tvingades i oktober att höja räntan med fem procentenheter för att vända valutaströmmarna. För detta bär regeringen ansvaret, eftersom regeringens finanspolitik varit alltför svag. Alla de som drabbats av höga räntor bör veta att det är regeringens oförmåga som har skapat denna situation. Efter det som hände på marknaden tvingades regeringen, som ett svar på detta, att lämna en skrivelse till riksdagen. Det var denna som kallades regeringens krispaket. Vad det paketet egentligen står för får vi veta först när propositioner läggs fram. För budgetåret 1991/92 räknar regeringen med att de redovisade åtgärderna skall förstärka saldot med 13,2 miljarder. Mycket talar dock för att saldoförstärkningen blir mindre än vad som angetts i skrivelsen. Vi anser från centerns sida att dessa besparingar är otillräckliga. Samtidigt är det angeläget att minska skattetrycket och öka utrymmet för investeringar. I det förslag som vi från centerpartiet har lagt fram som svar på krispaketet har vi prioriterat ett antal områden. Vi anser att man skall sänka de offentliga utgifterna, förstärka konkurrenskraften, sänka skatten på nödvändig konsumtion och öka hushållssparandet. Det tror vi är marknadssignaler som skulle ge klara spelregler för ekonomin. Från centerns sida har vi alltså presenterat klara förslag på hur man kan sänka de offentliga utgifterna. Låt mig nämna några av dessa förslag. Vi har sagt att man bör ha ett treårigt program för att minska den statliga administrationen, främst när det gäller de centrala ämbetsverken. Vi måste samordna arbetsskade och sjukförsäkring. Vi måste acceptera, vilket riksdagen också har diskuterat, sänkt sjukersättning, nytt bostadsfinansieringssystem, arbetsgivarinträde under de första 14 dagarna av varje sjukperiod och höjning av egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen. Det är några av de åtgärder som vi tror måste vidtas i detta läge. Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att vi får en förstärkt konkurrenskraft för att bromsa upp försämringen av handelsbalansen, för att åstadkomma ökade investeringar inom Sverige samt för att hindra en ökad arbetslöshet. Därför måste vi vidta åtgärder som innebär att löneökningarna hålls inom den samhällsekonomiska ramen. Vi måste sträva efter stabiliseringsavtal på arbets och bostadsmarknaden. Vi skall sälja ut statliga företag och ombilda Vattenfall. Vi menar också att investeringsfonderna bör frisläppas för alla typer av investeringar. Dock bör, i de delar av Storstockholms och Uppsalaområdet som omfattas av investeringsavgiften, frisläpp kunna göras för offensiva miljöinvesteringar. Ett tioårsprogram bör tillskapas för omfattande investeringar i infrastrukturen, främst på järnvägstrafikens område och på vägområdet. Satsningen på högskoleutbildningen skall öka. Skattereformen medför att konsumentpriserna kommer att stiga med ca 3 % under 1990, och något över 3 % under 1991. Detta är olyckligt i ett läge där landets ekonomiska problem är alltför höga pris och kostnadsökningar. Vi från centerns sida har sagt att det är närmast självklart att man i det läget inte straffbeskattar livets nödtorft. Det är rimligt att man har en bostad till rimligt pris. Nu ökar boendet i hyres och bostadsrätter med i genomsnitt 14 %. Det är rimligt att man har rimliga resekostnader för att ta sig till arbetet. Nu ökar resekostnaderna på järnväg, buss och kollektivtrafik med 3--20 %. SJ höjer sina biljettpriser ganska kraftigt. Från centerns sida kommer vi att fortsätta att slåss för ett rättvist skattesystem. Om jag har läst den gemensamma folkparti och moderatreservationen rätt kan jag konstatera att folkpartiet accepterar moderaternas skattepolitik, och de arbetar numera gemensamt för att sänka skattetrycket och främst sänka momsen, arbetsgivaravgifterna och kapitalbeskattningen. Jag vill med anledning av detta rikta en fråga till finansutskottets ordförande, i avvaktan på att finansministern vaknar: Är också socialdemokraterna, i likhet med folkpartiet, nu beredda att gå vidare och sänka skattetrycket och tänka nytt då det gäller skattepolitikens inriktning? Uppenbarligen står socialdemokraterna nu ensamma kvar bakom skattereformen, om man tolkar denna reservation. Jag vill också säga att det är med stort intresse som jag läser motionen och reservationen från folkpartiet och moderaterna, där folkpartiet liberalerna nu släpper sitt kategoriska stöd för skattereformen och accepterar moderaternas krav på skattesänkningar. Beträffande moderaternas och folkpartiets reservation kan vi konstatera att de konkreta förslagen från dessa partier lyser med sin frånvaro i det ganska allmänt hållna sexpunktsprogrammet. Om mer än ett parti skulle bilda regering på så allmänt hållna punkter skulle den regeringen nog inte bli långlivad. Jag förutsätter därför att det tänks vidare i dessa frågor. Det finns ändå anledning att säga att centern i många stycken delar den principiella syn som folkpartiet och moderaterna har angett för den ekonomiska politiken, eftersom den överensstämmer även med centerns politik. En annan viktig fråga som vi redan tidigare i höst utvecklat i en gemensam reservation är synen på behovet av förnyelse i den offentliga sektorn. Det är ett viktigt område som regeringen helt har försummat, och ännu ett område där regeringen står helt handfallen. Det krävs i dag en ny politik på det ekonomiskpolitiska området. Vi från centern är beredda att arbeta för en ny regering som tar nya tag när det gäller den ekonomiska politiken. Jag vill med det anförda yrka bifall till det andra borgerliga regeringsalternativet i centerns reservation 2.

Herr talman! Gunnar Björk tycks vara offer för något oförklarligt missförstånd som jag tycker att det är angeläget att rätta till. Han insinuerade, om jag förstod honom rätt, att folkpartiet skulle ha övergett sitt stöd till skattereformen. Det är självfallet alldeles galet. Jag önskar att han hade lyssnat något på mitt anförande. Då hade han inte kunnat göra en sådan beskrivning. Vi vill gå vidare. Det är det som reservationen handlar om. Detta är inte alls någon nyhet. Det framgick även av t.ex. de anföranden som både Kjell Johansson och jag höll när skattebeslutet fattades i våras att skattereformen inte är den slutliga lösningen på svenska skattepolitiska problem, utan det krävs betydande förändringar framöver i fråga om sänkning av momsen, i fråga om de allmänna arbetsgivaravgifterna och i fråga om kapitalbeskattningsnivån. Men detta är faktiskt saker som till största delen ligger utanför skattereformen.
Herr talman! Jag har läst reservationen där det står att man vill sänka skattetrycket, sänka mervärdeskatten, sänka arbetsgivaravgifterna och avskaffa förmögenhetsskatten. Att säga det samtidigt som man säger att skattereformen ligger fast kunde jag inte få att gå ihop.
Herr talman! Den totala nivån på mervärdeskatten, förmögenhetsskatten resp. arbetsgivaravgifterna ingår, som Gunnar Björk borde veta efter alla de diskussioner som har förts här i kammaren, icke i skattereformen som är en betydelsefull strukturreform.

Herr talman! Jag har inte på många herrans år hört de borgerliga debattörerna så snälla och icke motiverade till debatt som i dag. Och det har väl kanske sin förklaring i den politiska utvecklingen. Det är kris i Sverige i dag. Men den verkliga krisen beror inte på den generella välfärdspolitiken eller på den fulla sysselsättningen. Det är i stället den kapitalistiska marknadsekonomins ekorrhjul, det ständigt kortsiktiga vinstintresset, som utlöser kris. Därför ligger det mycket i gårdagens bredsida mot regeringen från Stig Malm. Regeringen har med sitt handlande förstärkt det som TCO-ekonomerna kallar krismyter -- att tillväxten skulle vara sämre än i jämförbara industriländer, att den offentliga sektorns tillväxt tränger undan industrin, att det är de arbetandes fel att inflationen är hög, att svenskarna arbetar för litet och är hemma fast de är friska. Förstärkningen av krismyterna har använts för att driva igenom sociala välfärdsförsämringar. Osökt kommer jag att tänka på likheten i förhållandet mellan SAF och regeringen och förhållandet mellan elaka Måns och Bill och Bull i Pelle Svanslös: Det är kris, säger elaka Måns. Visst är det kris, säger Bill. Kris är ordet, säger Bull. Jag vet inte om det är Allan Larsson som är Bill och Ingvar Carlsson som är Bull eller tvärtom. Den generella välfärd som vi har i Sverige har inte tillkommit gratis. I arbetarrörelsens historia intar kampen för social rättvisa en central plats. Styrkan i rörelsen har tvingat fram denna politik trots ett borgerligt motstånd. Grunden för välfärdspolitiken har varit arbetarrörelsens grundläggande värderingar om ett rättvist fördelat samhälle med jämlikhet och solidaritet. Utgångspunkten är att alla på lika villkor skall få del av välfärden. Gemensamhetstanken har varit ledande, inte individuell välfärd enligt plånbokens storlek. Vänsterpartiet står fortfarande, och kommer att så göra, för denna grundsyn. Med regeringens ekonomiska politik på medellång sikt och åtgärderna i den s.k. krispropositionen har nedmonteringen av den generella välfärdspolitiken påbörjats genom att grunderna för systemet rivs. Stig Jutterström, chefredaktör i Metallarbetaren, skrev där den 9 november, dagarna före SAF ''Kapitalet har med brutal kraft demonstrerat sin makt. Valutaspekulationerna ledde till en krissituation, som tvingade socialdemokraterna att på en vecka lägga om den politiska kursen i väsentliga avseenden. De plockade kvickt som tanken fram gamla förslag från borgerliga riksdagsmotioner och gjorde dem till sina egna.'' Men inte bara detta: regeringen har nu på en rad områden följt kapitalet, Svenska arbetsgivareföreningen och de borgerliga partierna. Marginalskattesänkningar har genomförts främst för höginkomsttagare. Man vill reducera den offentliga sektorn, strypa kommunernas verksamhet samt bekämpa inflationen med lönestopp. Man vill att detta överordnas sysselsättningen. Man vill försämra arbetsrätten på viktiga områden. Då är det väldigt svårt för människorna i verkligheten att se några avgörande skillnader i denna fyrklövern i politiken: Främlingskapet blir naturligtvis stort i valmanskåren och framför allt inom SAP. Regeringens politik har försatt människorna i fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i vanmakt när de som bäst behöver en facklig och politisk kraft som för deras talan mot högerfienden i samhället. Har verkligen Carlsson & Larsson förstått detta? Eller det är det som ordspråket säger: Vad tjänar det till om du behärskar all världens språk om du inte förstår ditt eget hjärtas språk? När ungdomar hamnat på glid och inte kan anpassa sig i samhället och kanske förstör allt omkring sig, är en metod att sätta dem på en båt och låta dem segla omkring på världshaven för att de skall lära folkvett. Värstingar kallas de. Carlsson & Larsson är arbetarrörelsens värstingar, som borde sitta på en båt några månader till havs tillsammans med lågavlönade i vården och omsorgen, någon industriarbetare i tempoarbete, en snabbköpskassörska, städare och andra lågavlönade. Kanske skulle det återge regeringen kontakten med arbetarrörelsens verklighet. Det vore i alla fall värt ett försök. Efter ett 80-tal med ekonomisk omfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare, från arbetet till kapital och från kommuner till stat upplever vi nu det slutliga misslyckandet för den tredje vägens politik. Kapitalägarnas spekulation mot den svenska valutan, och som följd därav rekordhöga räntor, har sin grund i regeringens ekonomiska politik, alltså inte i de arbetandes lönekrav eller utvecklingen i kommunerna. Sveriges ekonomi är extremt beroende av den internationella kapitalismens villkor. Regeringen drar fel slutsats när den ytterligare stärker beroendet av EG. En mer självständig utveckling för att minska beroendet är den enda väg som på sikt kan leda till framgång. Räntekriser med höga räntor ökar de ekonomiska orättvisorna och leder till ökad arbetslöshet. Lösningen på de bakomliggande problemen i ekonomin är inte på statsbudgetens inkomst eller utgiftssida. Bakgrunden till räntekrisen är devalveringspolitiken med ökade företagsvinster, en spekulativ transaktionsekonomi och utlandsinvesteringar. Avskaffandet av valutaregleringen var ytterligare en signal till marknaden att späda på utlandsaktiviteterna. När kapitalmarknaden försöker skydda sina kapitaltillgångar mot en devalvering, genom att placera pengarna i utländsk valuta, uppstår oro på valutamarknaden. Regeringen säger sig vilja stabilisera valutamarknaden och pressa ned ränteläget genom åtstramningar. Syftet är att inför finans och penningmarknaden skapa förtroende och visa beslutsamhet. Därför vidtar regeringen åtstramningar i ekonomin, trots att vi är på väg in i en lågkonjunktur då vi egentligen skulle behöva stimulansåtgärder för att kunna förhindra ökad arbetslöshet. Resultatet av regeringens politik är att de arbetande, och i synnerhet de sjuka, blir de stora förlorarna, kapitalägarna vinnarna. Försämringarna i sjukförsäkringen är en utmaning mot de svaga i samhället. Tag som exempel den ensamstående mamman med en månadslön på ca 10 000 kr., som tvingas vara hemma med sjukt barn eller kanske är sjuk själv. Där finns inga marginaler för de lågavlönade. Ni socialdemokrater och borgare vill straffa alla hederliga människor därför att de är sjuka, samma människor som ni kräver ökad produktivitet, snabb omskolning och låga löneökningsanspråk av. Utmaningen i detta sammanhang finns också på annat plan, nämligen ingreppet i den fria förhandlingsrätten. Arbete åt alla är jämsides med den övriga kampen om rättvis skatte-, löne och socialpolitik den viktigaste fördelningspolitiska frågan enligt vänsterpartiet och enligt arbetarrörelsens traditioner. Den socialdemokratiska regeringen överger nu den fulla sysselsättningen som övergripande mål till förmån för inflationsbekämpning genom lönenedpressning. Regeringens politik kan sammanfattas med att den vill upprätthålla den fulla sysselsättningen genom att öka arbetslösheten. Här inställer sig många frågor. Har regeringen nu övergett arbetslinjen? Innebär inte den nya övergripande målsättningen ett permanent accepterande av arbetslöshet? Kan verkligen Allan Larsson ena dagen vara AMS-general och hävda arbetslinjen och den andra dagen som finansminister byta fot som vilken lydig kamrer som helst? Kan man göra så i politiken? Detta förbryllar naturligtvis rörelsen. I vårens debatt gav jag regeringen en eloge för värnandet om den fulla sysselsättningen. Jag kan i dag inte annat än att ta tillbaka detta uttalande. Socialdemokratin måste i dag klargöra hur det står till med målsättningen arbete åt alla. Innebär inte EG-anpassningen att arbetslösheten skall anpassas till EG-nivå? Man bestämmer inte själv över den längre. SAF och högern har, som jag har sagt tidigare, haft stora framgångar i höst. Men aldrig har dessa krafter varit så missnöjda, trots en extremt lång högkonjunktur. Den kapitalistiska marknadsekonomin, som svenska folket gött under 80-talet, har bl.a. inneburit rekordvinster i företagen och jättelika spekulationsvinster för rikt folk, byggt upp en penning och finansmarknad, genererat ökade inkomst och förmögenhetsklyftor, stora arbetsmiljöproblem m.m. Uppräkningen kan fortsätta. Som jag nämnde tidigare innebar devalveringarna Förväntningarna i nyinvesteringar uteblev. När investeringarna kom har de inte inneburit någon tillväxt i ekonomin, som man kan förvänta sig av investeringar. Nu lägger moderaterna och folkpartiet hela skulden på regeringen och skriver i sin reservation: ''Devalveringen har endast bidragit till att dölja behovet av genomgripande förändringar och därigenom bidragit till att förstärka stagnationstendenserna.'' Men då inställer sig frågan: Var inte det svenska näringslivet moget, är det moget över huvud taget, att ta ansvar för t.ex. ökade vinster genom att investera rätt och ha någon långsiktighet i sitt agerande? Eller är det så att folkpartiet och moderaterna tycker att kapitalet endast skall ha det kortsiktiga kravet på stor avkastning som riktmärke? I annat fall borde ni ha riktat oerhört hård kritik mot detta näringsliv som har försummat chansen. Moderaternas och folkpartiets kritik blir nästan bisarr när de senare i sin reservation skriver: ''I själva verket är enskild äganderätt en förutsättning för marknadsekonomin som i sin tur är en förutsättning för demokrati och ett öppet samhälle.'' Var det inte maktutövningen över den enskilda äganderätten som i själva verket var huvudorsaken till att devalveringsvinsterna inte avsatte spår i en framåtsyftande näringsstruktur? Svenska folket betalar nu försyndelsen genom att marknaden, dvs. huvudaktörerna i det privata näringslivet, försöker övervältra bördorna på folket. Vad är det för system som måste ordinera arbetslöshet för att överleva? Är det detta som kallas för öppenhet i en demokrati? Herr talman! Diskussionen inom LO och socialdemokratin på 70-talet om ekonomisk demokrati borde ha utvecklats. Det står nu helt klart att det på denna sektor inte råder demokrati, utan det är den enskilda gruppens makt som styr över ett helt folk. Det kan knappast kallas demokrati i dess egentliga mening. Jag vill bara konstatera att huvudproblemet med produktiviteten inte är de arbetandes arbetsinsats, frånvaro eller sjukdom. Dåliga arbetsmiljöer och avsaknad av arbetarinflytande är viktiga orsaker till problemen med produktiviteten. Ett annat problem är de senaste årens snabba investeringsvolym, som inte gett resultat. Att låna till investeringar kan inte vara något problem om det kan ge en framtida tillväxt. Frågan är emellertid om storföretagens expansion utomlands, försäkringsbolagens fastighetsköp i Bryssel och London, Volvos och Saabs nya bilfabriker här hemma samt en fortsatt utbyggnad av den elsubventionerade basindustrin ger någon större framtida tillväxt. Investeringarna kunde ha använts bättre. De har inte varit lyckade. Resultatet har blivit överhettning och problem med vår utlandsskuld och i förlängningen valutaoro. Regeringens recept på detta är en social nedrustning. Vilka är nu vänsterpartiets alternativ och utgångspunkter för den ekonomiska utvecklingen? Ett av huvudproblemen, som också regeringen och de borgerliga partierna säger är ett reellt problem, är inflationen. Varje arbetare och lågavlönad hatar inflation. Vi måste få ett system där man går över från inflationslöner till reallöner. Det kräver att priserna pressas för att därmed minska kraven på lönekompensation för prisökningar. Därigenom kan lägre löneökningar leda till reallöneökningar. Förutsättningen är emellertid en effektiv prispress. Skall vi ha ett rättvist utfall av avtalsrörelsen borde samhället, staten och riksdagen bidra med att ta bort momsen på maten och skärpa skatten för de högavlönade, som har fått en oförtjänt bra utveckling. Inflationsbekämpningen genom prispress skall kombineras med åtgärder mot inflationsdrivande monopol, främst inom byggbranschen och livsmedelssektorn. Nu hoppas regeringen att Rehnbergkommissionen skall fixa till ett stabiliseringsavtal. Tyvärr utses fel mekanism som huvudorsak till inflationen. Det är inte lönerna som drivit upp inflationen och priserna, utan de som fattar de politiska besluten om räntor, skatter, avgifter och taxor, förutom staten och det privata näringslivet som sätter sina priser. Därför är vi naturligtvis glada att t.o.m. LO tidningen inser att det krävs en prispressbroms i ett avtal. Det är den enda vägen, i annat fall förlorar återigen de lågavlönade. Förhandlingarna måste i så fall gälla både löner och priser. En bärande princip i inflationsbekämpningen ur arbetarperspektiv är att de arbetande skall kompenseras för inflationen. Tillväxten i samhällsekonomin måste naturligtvis bygga på ekologiska förutsättningar. Försummelser på miljö och energiområdet är en hämmande faktor i tillväxtpolitiken. Skall vi fortsätta med jättelika bulkinvesteringar, kärnkraft och energislöseri sker ingen förnyelse inom svensk industri. Det är närmast en stagnation som vi ser framför oss. Satsningen på kunskapsuppbyggnad är faktiskt katastrofal. Om vi skall kunna konkurrera med utlandet måste vi ha en ordentlig kunskapsuppbyggnad. Vi har ingen som helst förberedelse. Den är konjunkturbetingad. I t.o.m. denna lågkonjunktur ifrågasätts nästan kunskapsuppbyggnaden, trots att den är en våra viktigaste konkurrensfaktorer. Nyinvesteringar för ett modernt utvecklat svenskt näringsliv kräver insatser och kapital. AP-fonderna och andra fonder måste få en helt ny roll, och de lokala arbetarkollektiven måste ges ökad makt över sparande och investeringar. Världsekonomins internationalisering har dessutom medfört att varje enskilt land, också i det rika nord, har svårigheter att föra en självständig ekonomisk politik, vilket bekräftas av höstens räntekris. EGs planer på en gemensam centralbank med stora maktbefogenheter innebär att denna tendens förstärks. Enligt vänsterpartiet bör två utgångspunkter vara vägledande för Sveriges förhållande till EG: att så långt det någonsin är möjligt försvara Sveriges möjligheter att bestämma sin egen ekonomiska utveckling, bl.a. genom nyinvesteringar i näringslivet som minskar beroendet av det internationella kapitalet, och att nationellt och internationellt verka för en ny ekonomisk världsordning för att skapa rättvisa mellan nord och syd. Ett EG-medlemskap försämrar dessa möjligheter. Kommunernas kris och den offentliga sektorn är ett annat tema i den s.k. krisbekämpningen. Det skall vara svältkur nu. Vi i vänsterpartiet anser att skall vi ha någon konkurrenskraft och social välfärd måste insatserna sättas in inom vård, omsorg, skola, social service och kultur. Värnande om dessa sektorer är ett viktigt led i en rättvis fördelningspolitik. Det går inte att köra med dubbla budskap här. En framgångsrik politik på 90-talet kräver rättvisa och självständighet. Vi måste få en låginkomstutredning. För att utreda varför det svenska näringslivet inte har lyckats bör en näringspolitisk kommission tillsättas så att vi i demokratisk ordning kan komma överens om varför det som har hänt har hänt. Herr talman* Vänsterpartiet är berett att ta ansvar för Sveriges ekonomi, men vi vägrar att ta ansvar för en politik som vältrar över huvuddelen av bördorna på dem som har det svårt i samhället, de svaga grupperna. Vänsterpartiet är berett att samarbeta med alla som vill bekämpa orättvisorna och minska klassklyftorna. Vi anser att Sverige inte har råd att låta inkomstklyftorna växa. Men denna utgångspunkt har vi länge ansett att det är poänglöst av socialdemokrater att anklaga vänsterpartiet för att inte ta ansvar. Regeringen kan aldrig få vänsterpartiet att ta ansvar för felaktiga förslag eller en felaktig socialdemokratisk politik. Därför blev det inga uppgörelser om momshöjning våren 1989 och strejkförbud och lönestopp vintern 1990. Vänsterpartiet har i motsats till socialdemokraterna ork och mod att stå fast vid en arbetarpolitik som har sina rötter och intressen i arbetarrörelsens kamp och socialistiska idéer. Socialdemokratins politik gör det emellertid nödvändigt för vänsterpartiet att självt ta ansvaret för arbetarrörelsens framtid. Stig Malms kritik i går av regeringspartiet visar att det nu enbart är vänsterpartiet som kan vara en politisk kraft mot högern. Till slut, herr talman, måste jag instämma i Anne Wibbles konstaterande. Borgerlig politik skall föras av de borgerliga, inte av dem som säger sig företräda arbetarrörelsen. Med detta yrkar jag bifall till reservervationerna 3,

Herr talman! I söndags eftermiddag var jag med på en av de finaste händelserna under riksmötena. Det var då som Right Livelihood Foundation delade ut sina priser till personer och organisationer som har gjort något verkligt bra för miljön och världens folk.

Herr talman! Det var ett vackert tal av en regeringsledamot i Sverige. Många var vi som värmdes därav. På söndagar går det an att vara mjuk och insiktsfull och nästan miljöpartistisk i sin framtoning. Sedan kommer vardagen, och då är söndagens fagra tal som bortblåst för regeringen. I dag behandlar vi ett betänkande som har sitt ursprung i en proposition och en skrivelse från regeringen. I dessa tre handlingar talar man sig varm för att vi måste öka den ekonomiska tillväxten för att kunna öka den materiella förbrukningen. De partier som står bakom betänkandet vill att vi skall öka vår materiella förbrukning och vår överkonsumtion, trots att de liksom Margot Wallström, har kunskaper som säger att vi inte kan fortsätta med vår överkonsumtion, än mindre öka den. Efter andra världskriget publicerades många bilder från nazisternas koncentrationsläger och från olika getton. Vissa av dem har fastnat i mitt minne. En mycket stark bild är en grupp människor som går med sina barn i hand och med sina resväskor medan Warszawa står i lågor. De vandrar tillsynes oberörda för att transporteras mot döden, trots att de visste vad som väntade dem. Varför kommer dessa bilder för mig i en debatt om svensk ekonomi med anledning av dagens betänkande, regeringens proposition och skrivelse? Jo, helt enkelt därför att bilden säger så mycket om vår situation. Som Margot Wallström sade har vi kunskaper om vårt sätt att leva. Det är ohållbart och leder till katastrofer. Ändå har regeringen mage att föreslå åtgärder som gör att situationen blir ännu mer ohållbar och att livsförutsättningarna hotas. 2 %, som regeringen vill ha, innebär i praktiken att den materiella förbrukningen i Sverige kommer att fördubblas på 35 år. Det är ett katastrofscenario som vi har framför oss. Många är inte ens nöjda med 2 %, utan förespråkar ett än högre tal. Inom EG talar man om mellan 4 och 7 % ökning om året. Men regeringen trilskas med framtiden som om man inte ville ha den. Tillsammans med folkpartiet tvingade man igenom moms på kollektivtrafiken, trots att man vet att det leder till ökad bilism, större miljöstörande utsläpp, mer skador och lidande samt ökad belastning på bytesbalansen och den offentliga sektorn. Nu kommer regeringen med förslag till neddragningar i tågtrafiken. Plötsligt är alla bekymmer om växthuseffekt och försurande utsläpp som bortblåsta. Riksdagsbeslut och internationella konventioner fladdrar bort som vissna löv i höststormen. Sådan är politiken i Sverige i dag -- inte undra på att medborgarna inte hänger med i valserna och turerna och att de tröttnat på politiken! På söndagar talar man i regeringen sig varm för miljö, solidaritet och framtiden. På måndagen fortsätter det idoga förstörelsearbetet. Jag skäms över politiken och riksdagen, som inte förmår att ta ansvar baserat på de kunskaper som vi alla har. Politik är allvar. Det är inte söndagsskoleprat, utan det är att socialt medvetet, ansvarsfullt och med internationella utblickar verka för en god framtid i ekologisk balans för oss alla på jorden. Det är dags för regeringen och de stora partierna att lämna söndagsskolan och träda ut i livet med öppna ögon, ta tag i verkligheten och vardagen, handla kärleksfullt och med medveten omtanke. Mot bakgrund av kända fakta om befolkningsökning, talet i Brundtlandrapporten om en uthållig utveckling -- som de flesta regeringar ställer sig bakom -- och om förstörelsen av den biologiska produktionsförmågan är det faktiskt obegripligt, oansvarigt, perspektivlöst, utmanande och fullständigt orealistiskt av regeringen att föreslå en politik som leder till en fördubbling av den materiella förbrukningen på 35 år, och att de stora partierna ställer sig bakom detta vanvett. Vad är det då som styr så fruktansvärt snett i strid mot kunskaper, känsla och förnuft? Det är bl.a. den allvisa och allbeslutande marknaden, som talar om när regeringar gör rätt eller fel. Till detta kommer många människors vilja till hög materiell förbrukning. Vad innebär den otyglade marknaden, som driver till allt högre materiell förbrukning i den rika delen av världen? Om den ej tyglas blir det på grund av sönderfallande ekologiska system allt mindre att dela på. Marknaden blir ett hot mot lagarna, demokratin och friheten. Dåk kan de starka, de med makten bakom gevärspipan, ta över och bestämma. Det är en motbjudande tanke. Vi måste bjuda motstånd mot en sådan utveckling. Jag vill ansluta till det Anne Wibble sade när hon refererade till vad Bengt Westerberg hade sagt på folkpartiet liberalerna landsmöte: den som är för mjuk att ta itu med de samhällsekonomiska problemen, skapar ett hårdare samhälle. Det är faktiskt sant, men då måste man också ha insikt om att samhällsekonomin inte bara rör sig om pengar, utan också om hela det ekologiska systemet. Det finns ett klart samband mellan ekologi och ekonomi. Det vore värdefullt om folkpartiet kunde dela denna insikt, för då skulle man föra en helt annan politik. Miljöpartiet de gröna har krävt att regeringen tar initiativ till internationella förhandlingar för att begränsa kapitalets totala frihet. Sverige anses vara i ekonomisk kris. Vi har under de senaste åren haft mycket stora och produktiva industriinvesteringar. Exporten har fram till nu gått mycket bra. Det har förekommit mycket stor export av kapital, som har satsats i fastigheter och industrier utomlands. På grund av en överkonsumtion i Sverige och stor export har industrin arbetat nära sitt produktionsmaximum. Överkonsumtionen leder då till en stor import som inte kan mötas med ännu mera export, eftersom industrin går för fullt. Alla arbetsföra har i princip varit i arbete. Nu får man inflationsdrivande löneökningar, som i sin tur beror på att företagen har kunnat höja priserna markant och ökat sina vinster kraftigt. Exportkrisen beror i lika hög grad på företagens vinsthunger som på löneökningarna. Det har varit svårt för den offentliga sektorn att rekrytera folk, trots kraftigt höjda löner. Vi får då en personalkris inom vård och omsorg till följd av denna enorma överkonsumtion. Det finns helt enkelt inte folk nog i Sverige i en överkonsumerande ekonomi. För att klara inflationen måste vi börja hålla tillbaka konsumtionsökningarna och helst börja minska den materiella förbrukningen. Miljöpartiet de gröna vill att människor skall kunna röra sig fritt, bo, arbeta och utbilda sig var de vill inom hela Europa. Men denna önskan motarbetas av kapitalets och varors fullkomliga rörlighet utan hinder och restriktioner. Därför leder denna restriktionslöshet till förstörelse av det levande. EG-länderna accepterar inte människors fria rörelse mellan EG och det forna Östeuropa. Moderaterna har drivit hållningslösheten till sin spets när de i sitt förslag till nytt idéprogram säger: ''Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar och dödar livsprojekt.'' Detta är den aningslösa, ansvarslösa och förstörande frihetens lovsång. Därmed säger man nej till varje form av fungerande miljöpolitik och socialpolitik. Varför talar man i frihetsfrågor så litet om friheten att andas frisk luft, äta oförgiftad mat och att kunna dricka rent vatten, om människornas frihet kroppsligt och kulturellt? Frågorna kan synas retoriska. Man kan kanske inte vänta sig något annat svar än att ledande politiker och stora kapitalägare egentligen inte bryr sig om dessa frågor, knappast ens på söndagar. Det moderna industrisamhället är i huvudsak uppbyggt på linjära processer -- det går ett nästan rakt spår från gruvan till avfallshögen plus en mängd molekylsopor till atmosfären och ut i haven. Det moderna industrisamhället är i sin nuvarande funktion på sikt en fysisk omöjlighet, eftersom det leder till en enorm förstörelse. Vi måste ändra till ett samhälle som arbetar med cirkulära processer, dvs. vi måste bygga upp processer som innebär att vi återvinner och återbrukar så mycket som möjligt. Det har sagts att om vi inte anpassar oss till marknadens krav, skulle arbetslöshetens stålbad drabba oss. För mig som metallurg har detta uttryckssätt alltid verkat underligt. Människor som hamnar i stålbad förgasas. Stålbadet innebär egentligen att arbetslöshetens gissel skulle tas bort. Om inte alla tecken slår fel, står vi inför en period med kraftigt ökad arbetslöshet. Sverige är numera frilagt inför marknadernas spel med människors arbete och framtid. Regeringen framhåller i skrivelsen att inflationsbekämpningen går före allt annat. Eftersom det finns ett klart samband mellan inflationshöjd och arbetslöshet i utvecklade ekonomier betyder detta inget annat än att regeringen nu har övergivit den fulla sysselsättningens politik. Vi står inför en EG anpassning som leder till höga arbetslöshetstal. Det har redan flera talare här berört och får nog betraktas som en sanning. Vi i miljöpartiet de gröna kan inte acceptera denna lättsinniga inställning till mänskligt arbete. Medborgarna har byggt upp sina liv i stor utsträckning på lönearbeten. De kan därför inte utan vidare reduceras till bidragsmottagare för att gå sysslolösa. Dessutom blir människor sjuka såväl psykiskt som fysiskt av att inte arbeta. I ett bättre samhälle, som miljöpartiet de gröna vill se förverkligat, kan vårt sätt att leva och vara annorlunda med mindre lönearbete och mera tid för arbete på medborgarnas egna villkor bli verklighet, men vi är inte där ännu. Vi måste utnyttja en kommande konjunktursvacka till ett medvetet arbete mot ett grönare och mera solidariskt samhälle. Det är vår mening att vi måste ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, som utnyttjar konjunkturnedgången till något positivt, och vi måste slå vakt om arbetslinjen. Vi menar att vi nu i stor skala skall sätta i gång att bygga upp och modernisera den kollektiva spårbundna trafiken, utveckla spårbilar, förbättra telekommunikationerna över hela landet, sätta i gång med rader av projekt för att få in de inhemska förnybara energierna på allvar, att sätta i gång massiv energihushållning i hela samhället, för det gynnar handelsbalansen och bytesbalansen, bortsett från allt annat gott som det för med sig. Det är dags att använda arbetsmiljöfondens miljarder till en massiv satsning på att komma till rätta med allvarliga arbetsmiljöproblem. Utnyttja miljarderna i industrifonden till kloka satsningar på att ta bort de allvarligaste miljöförorenarna som finns kvar inom industrin och för att göra industrin ännu mer energieffektiv. Ge bidrag till ombyggnad av merparten av alla de bilar som fortfarande inte har katalysatorer. Skötseln av våra naturreservat har varit dålig under högkonjunkturen. Det är dags att se till att naturreservaten börjar skötas igen. Vi måste minska ungdomsarbetslösheten redan nu och se till att på olika sätt stimulera människors sparande. Men samtidigt måste vi börja minska den normerade arbetstiden från 40 timmar per vecka till att år 2000 ha nått ned till åtminstone 35 timmar per vecka. De första stegen måste tas de närmaste åren, så att vi solidariskt kan dela på den tillgängliga arbetstiden. Till detaljerna om hur vi skall gå fram återkommer vi i samband med den allmänna motionstiden. Rätten att sänka arbetstiden till 20 Färdriktningen mot en lägre arbetstid är angiven. För att kostnaderna för sänkningen av arbetstiden inte skall drabba produktionskostnaderna, föreslår vi att arbetsgivaravgifterna sänks totalt sett i samma mån som arbetstiden sänks, med avdrag för produktivitetsökningen. Miljöpartiet vill att sänkningarna av arbetsgivaravgifterna skall betalas med hjälp av skatter på energiråvaror och miljöfarliga utsläpp. Vi måste få en omfördelning mellan skatter på arbete och energi. Sedan 1950 har kostnaden för arbetstid ökat med över 400 % i realt värde, varav två tredjedelar ligger på skatter och avgifter. Energibeskattningen har endast ökat med drygt 30 %. Regeringens förslag om ökade arbetsgivaravgifter är utomordentligt dåligt. Det innebär att man faktiskt hjälper till att driva fram ytterligare arbetslöshet och ytterligare inflation. Det är märkligt. Vi vill gärna dela upp Vattenfall och sälja ut produktionsbolag till länen. Vattenfall behåller det stora distributionsnätet på ett sätt som påminner om banverket. Det frigjorda kapitalet skall användas för satsningar på spårburen kollektivtrafik och utveckling av nya trafiksystem som spårbilar och de miljövänliga energierna. Vi måste också se till att vi tar bort momsen på vår basmat, tar bort momsen på mark och sjöburen kollektivtrafik, liksom momsen på de inhemska förnybara energislagen och börja avvecklingen av kärnkraften allra senast 1995. Det behövs verkligen klara signaler i energipolitiken. Vi hade behövt en skattereform i Sverige med gröna förtecken. Vi fick en socialt orimlig skattereform, som tar från de fattiga och ger till de rika, som bidrar till att skövla och förstöra våra ekologiska system genom en ogenomtänkt tillväxtpolitik utan någon tanke på den ökade materiella förbrukningens innehåll eller kvalitet. Det finns drag i skattereformen som är positiva, nämligen den ökade beskattningen av konsumtion och den minskade beskattningen av arbete. Men reformen missade chansen till en radikal skatteomläggning som ett led i en god och framsynt miljöpolitik. Herr talman! Om man skall vara vänlig, och det skall man kanske vara så här inför julen, kan man ju säga att det är bra att Margot Wallström ger uttryck för rena miljöpartitankar i ett viktigt anförande. Det tyder på att insikten finns. Nästa steg är att se till att kunskapen realiseras i handling. Här har regeringspartiet som vågmästarparti ett mycket stort ansvar. Det ansvaret har partiet, lett av Ingvar Carlsson, inte klarat av de senaste två åren. Det hade funnits möjligheter att välja grönt. Nu valde regeringen nästan konsekvent blåa lösningar, för rött är dött och nu gäller det grönt mot blått. Framtidsarbetet ser ut att bli svårare nu när B & Ws stormarknad har öppnats med Bildt och Westerberg som chefer. På stormarknaden skönjer vi nu också Affe Svensson med sin kundvagn på teveshopping, där han går och plockar godbitar från löfteshyllan. Väl kommen till kassan har han inga pengar och urskuldar sig med att han har lika väl reda på pengarna som cheferna på B & Ws stormarknad. Nu öppnar B & W filial i Köpstaden utanför Skara med cheferna Bert och Wachtmeister. Det är B & W det med. Till 90 % samma program som vi har, säger Bildt förnöjt. Fattas bara annat med en filial! Westerberg är litet undrande och säger att Bert och Wachtmeister mest liknar Glistrup och Carl I Hagen. Men vem skall då bli Hagen och vem skall bli Glistrup i svensk politik? Vilken framtid har Sverige, om dessa människor skall regera och styra och ställa? Ja, inte är det ett framtida demokratiskt samhälle, där jämlikhet och solidaritet skall råda, inte ett samhälle där återbruk och återanvändning är viktiga ingredienser. Det är stormarknadens köp-, slit och slängmentalitet som är ledsnöret. Lekkamrat Bildt är störst, och han dikterar villkoren: ''Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar och dödar livsprojekt.'' O, sancta simplicitas! Herr talman! I tisdags debatterades EG-frågan, den som fåkunniga kallar Europafrågan. Beslut fattas över folkets huvud vid den allvarligaste och största samhällsförändringen sedan reformationen. Svenska folket har inte beretts tillfälle att efter studier och debatt ta ställning till EG. Aldrig någonsin har svenska folket varit så välutbildat och haft så stor förmåga att sätta sig in i komplicerade framtidsfrågor. Vi i miljöpartiet de gröna tror på svenska folkets förmåga och vilja att ta ställning till den stora samhällsomdaningen. Att inte ge folket möjlighet därtill är ett utslag av ett djupt folkförakt. Därför skall det bli spännande att se om vi riksdagsledamöter har förtroende för svenska folket. Det kan vi visa genom att stödja yrkande 20 i motion Fi17, där det krävs att folkomröstning skall genomföras. Jag yrkar därmed bifall till yrkandet 20 i Fi17. Anledningen till att denna fråga kommer upp nu är att utrikesutskottet inte ville ha regeringens skrivelse för yttrande från finansutskottet, trots att regeringen i en bisats talade om att den ville att riksdagen skulle göra ett starkt EG-positivt uttalande -- ett märkligt förfarande i en viktig fråga. Hur kan det komma sig att en så viktig framtidsfråga har behandlats på ett så föraktfullt sätt, med en sådan okänsla för spelreglerna? Det blir något för framtida forskare att bita i. Gunhild Bolander har motionerat om livsmedelsbistånd till Sovjetunionen. Av något misstag har miljöpartiet de grönas reservation omvandlats till ett särskilt yttrande. Därför vill jag yrka bifall till Gunhild Bolanders motion Fi28. I det som blev ett särskilt yttrande betonar vi vikten av att hjälpa de baltiska staterna. Riktigheten i Gunhild Bolanders motion och vårt stöd till den visas av att Sovjetmakten nu har för avsikt att stoppa livsmedelsleveranserna till Litauen. För att vi skall få en god framtid måste vi faktiskt arbeta med de kunskaper och de insikter som vi har och inse att det finns ett klart samband mellan vår ekonomi och tillståndet i de ekologiska systemen. Har vi inte insikt utan driver en hänsynslös ekonomisk tillväxtpolitik som leder till ständigt ökad materiell förbrukning, utan minsta hänsyn till förbrukningens innehåll och kvalitet, ja då kommer det att gå mycket dåligt. Detta har Margot Wallström i regeringen givit ett klart uttryck för, och det är jag mycket glad över. Det vore fint om den insikt som uppenbarligen finns i regeringskansliet också på något litet sätt kunde visas i den ekonomiska politik som regeringen är villig att föra. Är den villig att göra det, kan den räkna med vårt stöd. Därmed vill jag, vid sidan av mina tidigare bifallsyrkanden, yrka bifall till miljöpartiet de grönas reservationer 4 och 7 i detta betänkande.

Fru talman! Hans Gustafsson är den sjätte i raden av socialdemokratiska talesmän i finansutskottet som jag har haft tillfälle att möta under mina år där. Jag har lagt märke till att skiftena har kommit allt snabbare under senare tid. Utmärkande för dem som hållit sina jungfrutal i den rollen har varit att de har prövat utvägen att skönmåla tillståndet i Hans Gustafsson tog till intäkt för att allt egentligen står väl till att det förekommer trängsel i julhandeln. Mot slutet av sitt anförande sade han att frågan om det råder någon kris närmast är en semantisk fråga. Delar Hans Gustafsson Stig Malms uppfattning, att det egentligen inte råder någon kris och att detta är ett hjärnspöke, en uppfinning av finansministern och riksbankschefen i syfte att få glädjen att försämra sjukförsäkringen? Varför vidtas annars detta åtgärder? Är det inte ett tecken på kris att socialdemokraterna, som nu är fallet, tvingas ompröva gamla etablerade ståndpunkter och inta ståndpunkter som vi moderater företrätt under många år, just därför att dessa är recepten mot den kris som socialdemokratisk politik har framkallat? För att korrigera den bild som Hans Gustafsson tecknade vill jag nämna följande. Sverige ligger i år sist i OECDs tillväxtliga och kommer nästa år först i inflationsligan. Vi har ett snabbt växande underskott i bytesbalansen och till följd därav höga räntor, och vi kommer också att få en snabbt växande arbetslöshet. Nu ansluter sig socialdemokraterna till moderaternas linje, att hotet om massarbetslöshet skall mötas med en intensifierad kamp mot inflationen. Men vad sker i handling? Redan från början var det mycket märkligt att man höjde fastighetsskatten, något som driver på inflationen. Därefter höjer man genom riksdagsarbetet löneskatten, och man delar ut 600 milj.kr. till fler offentliga arbeten. Hur rimmar detta, liksom den vidgade rätten till avdrag för fackföreningsavgift, med allt tal om behovet av stram finanspolitik? Det finns inte mycket i Stig Malms uttalande som jag kan instämma i. Men jag måste medge att uttrycket mischmaschpolitik är ganska väl funnet. På s. 34 i utskottsbetänkandet sägs det att det är angeläget att motverka utgiftstrycket i den offentliga sektorn, eftersom man då också kan sänka skatten. Hans Gustafsson var också inne på detta. Han säger inte ens att detta skall ske på sikt, men i praktiken handlar man tvärtom. Vad är egentligen den verkliga avsikten? Är det att medverka till att få den ofrånkomliga anpassningen till skatteförhållandena i omgivande länder, eller är det att expediera beställningen från LO och partikongressen att staten skall hålla sig med ett växande sparandeöverskott, som skall användas för att köpa aktier i svenska företag för att därigenom socialisera näringslivet?

Fru talman! Hans Gustafsson använde åtminstone hälften eller kanske mer av taletiden i sitt anförande till att förklara att det har gått mycket bra under den socialdemokratiska regeringstiden. Ekonomin är inte alls usel, och det finns egentligen ingen kris. Om det till äventyrs skulle finnas några problem, är de inte regeringens fel. Lars Tobisson har bemött detta påstående. Med utgångspunkt från Hans Gustafssons egen beskrivning vill jag fråga: Varifrån kommer de problem som finns beskrivna i texten i det betänkande som vi i dag debatterar? Vad beror de på, och vems fel är det? Har den regering som lett landets ekonomiska politik sedan år 1982 inget ansvar för detta? Är tanken att man vill skylla ifrån sig på någon annan, några utländska spekulanter eller andra käcka aktörer på den svenska marknaden? Om detta är innebörden i Hans Gustafssons påstående, är det ett mycket allvarligt tecken på att de ord som står här och var i betänkandet som tyder på insikt, inte motsvaras av någon som helst insikt i verkligheten. Det är bara påklistrade ord. Det skulle vara intressant att få höra Hans Gustafssons kommentar till detta. Hans Gustafsson angrep också något den bristande fördelningspolitiken i reservation 1 till betänkandet och förklarade att våra åtgärder var riktade mot löntagare och den offentliga sektorn. Jag vill påminna Hans Gustafsson om vad som har skett i svensk fördelningspolitik under 80-talet, när ni har regerat. De som har blivit rika under 80-talet -- och det finns ganska många sådana personer -- har i huvudsak blivit detta av två skäl. De har utnyttjat det gamla ruttna skattesystemet i kombination med en mycket hög inflation. Nu har vi faktiskt någonting åt det ruttna skattesystemet. Nästa uppgift för den som är angelägen om en bra fördelningspolitik är att ta itu med inflationen, att knäcka inflationen. Detta var ett icke oväsentligt inslag i mitt huvudanförande, och jag tycker att också Hans Gustafsson kunde visa ett visst intresse för denna uppgift utifrån rent fördelningspolitiska utgångspunkter, och det är också nödvändigt av helt andra orsaker. Hans Gustafsson påstod slutligen att enskilda människor inte alltid föredrar privata alternativ. Det tror heller inte jag. Såvitt jag vet har ingen påstått detta, i varje fall inte jag. Poängen med att ha privata alternativ till den offentliga sektorn är att man får välja, att var och en får själv välja som konsument eller som anställd. Jag vill upprepa min fråga: Varför är ni socialdemokrater så benhårda motståndare till konkurrens och valfrihet i produktionen av vård, omsorg och utbildning?

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp ett problem som förvirrar och försvårar såväl i den ekonomiska debatten som i den ekonomiska politiken. I den ekonomiska debatten och politiken talar man mest om den relativa ekonomin i stället för den reala, de verkliga förhållandena. Vi får t.ex. ofta veta att industriinvesteringar och liknande minskar i förhållande till BNP, medan de faktiskt i fast penningvärde har ökat kraftigt. Jag vill ta till en bild som exempel. Om en höjdhoppare kan höja sitt personliga rekord från 1,20 meter till 1,32 meter, har han flaxat sig upp 10 % och hoppat 12 centimeter högre. Om en stjärnidrottsman som normalt klarar 2,40 meter ökar sitt resultat med endast 5 %, har han också ökat hopphöjden med 12 centimeter. Han betraktas då som en mästare, ja närmast som en fantom. Men i den ekonomiska politiken och i den ekonomiska världen är det precis tvärtom. Den stackars fantomen som bara klarar en höjning på 5 %, han betraktas ju som en charlatan och närmast som en krympling. Det är uppenbarligen på det viset, att vi i Sverige hånas som om vi vore charlataner, eftersom vår ökning av BNP inte är speciellt hög mätt mot andras. Men jag har den åsikten, att de som ägnar sig åt den sortens jämförelser utan en fast grund, de är charlater och i det långa loppet intellektuella krymplingar. Man måste vid en jämförelse i alla sådana sammanhang utgå från en fast grund, och inte en grund som hela tiden rör sig -- och BNP rör sig hela tiden. Vi måste för att kunna driva en vettig ekonomisk politik och föra en sansad ekonomisk debatt fastlägga vissa grunder från vilka man mäter. Om vi gör detta, tror jag att vi har förutsättningar att komma till rätta med en hel del problem, eftersom vi vet vad vi håller på med. Det måste på något sätt bli ett slut på denna intellektuella krymplingsmentalitet att mäta på ett sätt som inte har med det reala att göra. Vi bör endast ägna oss åt det relativa. Då tror jag att vi kan få en fast grund att stå på, och vi kan bygga ett samhälle som är både ekologiskt och ekonomiskt sunt. Tack!

Fru talman! Finansutskottets ordförande Hans Gustafsson ger en bild av hur han ser på det ekonomiska läget. Han verkar inte särskilt berörd av de siffror som både Anne Wibble och Lars Tobisson har refererat från OECD. Jag återkommer till det. Det är intressant att Hans Gustafsson angriper ett par reservationer. Men i sammanfattningen av utskottsbetänkandet står det för det första ''att det i flera avseenden råder stor enighet mellan vad som sägs i propositionen och vad som uttalas i motionerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna - -''. För det andra står det: ''Vidare tycks överensstämmelse finnas om att detta innebär att en stram finanspolitik måste föras - -''. För det tredje står det att det ej heller på vissa andra punkter råder några skiljaktiga uppfattningar. För det fjärde står det: ''En överensstämmelse återfinns också mellan vad som anförs i propositionen och - - när det gäller krav på reformer i den offentliga sektorn - -''. Jag tycker att socialdemokraterna skall bestämma sig för vad de tycker. Å ena sidan tycker de att det som står i reservationen är eländigt. Å andra sidan säger de i sammanfattningen att det finns en överensstämmelse med vad folkpartiet och moderaterna har tagit fram i sin reservation. Vi från centerpartiet är tacksamma för att vi inte har fått samma omfamning. Det har även uttalats ordentliga lovord över hur bra saker är. Vi skall inte skämmas för det som är bra i Sverige. Det är viktigt att vi lyfter fram sådant. Men det står i bjärt kontrast till de siffror som har redovisats där det framgår att inflationen blir fortsatt hög och tillväxten kommer att sjunka. Det är tal om en dyrbar offentlig sektor och ett alltför högt ränteläge och att arbetslösheten kommer att öka. I finansutskottets ordförandes anförande verkar det som om han inte tar de siffrorna på allvar. Följlande fråga blir alltmer aktuell, eftersom VU ledamoten Stig Malm -- det socialdemokratiska vallokomotivet, som han kallas i det socialdemokratiska partiet -- inte tycks dela de övrigas uppfattning: Är det en allmän åsikt i det socialdemokratiska partiet och i ledningen att Sverige inte befinner sig i obalans? Det blev inget riktigt svar från Hans Gustafssons sida -- han sade först å ena sidan och sedan å andra sidan. Det är väl en konstig ordning att ha en inflation på 11 % och sedan räkna bort det som hör till skattereformen? I reformen ingår att boendet straffbeskattas, att resa till sitt arbete och sköta sitt arbete straffbeskattas, och den som vill äta mat straffbeskattas. Jag tycker att det är konstigt att plötsligt räkna bort detta som om det inte fanns. Självfallet är det en del av inflationen. Det ligger mycket i den kommentar som Anne Wibble gav uttryck för när det gäller inflationens skada för fördelningspolitiken. Det har naturligtvis varit ett stort bekymmer under 80-talet. Svaret som gavs till oppositionen var mest ''å ena sidan och å andra sidan''.

Fru talman! Vi har nu fått reda på att kristemperaturen bestäms av storleken av jultomtens säck. Jag får kanske ställa frågan: När kommer krisen? Är det vid en julrusch som motsvarar 20 miljarder? De lågavlönade, de som inte får del av skattereformen och som har pressats under 80-talet av reallönesänkningar, kanske inte deltar i någon julrusch dessa dagar. Det kanske blir ännu besvärligare nästa år. Hans Gustafssons seans innehöll inte något försvar. Jag förstod inte riktigt om han är överens med regeringen. När regeringen i grundläggande avseenden monterar ned den sociala välfärdspolitiken genom att skapa stora hål i socialförsäkringen, är det tydligen ingenting som en socialdemokratisk utskottsordförande behöver nämna eller fundera över. Det är ett stort brott mot arbetarrörelsens grundläggande principer som länge har väglett svensk välfärdsutveckling. När det gäller bristerna beträffande produktiviteten talas det mycket litet om orsakerna till den och hur vi skall komma till rätta med dessa. Det enda som nämns är åtstramningar. T.ex. har vi den oerhörda resurs som finns i arbetarnas inflytande, bättre arbetsmiljö och en helt annan arbetsrätt. Den breda kunskapsutvecklingen har försummats under hela 80-talet. Det kanske inte heller blir någon förbättring eftersom det knappast vidtas några arbetsmarknadspolitiska åtgärder och AMS tilldelas inte några anslag. Det kanske inte ens i en kommande lågkonjunktur satsas på denna kunskap. Därav den övergripande filosofin att vi skall bekämpa inflationen med hjälp av stor arbetslöshet. Hans Gustafsson säger ingenting om den stora försummelsen, som han vill egentligen underordna sig, dvs. näringslivets oförmåga att över huvud taget använda sitt kpaital på ett förnuftigt sätt i landet. Vad gör vi åt beroendet av ett kapital som har det kortsiktiga vinstintresset och som kan sticka iväg vart som helst? Skall vi ständigt underordna oss och bli en utfattig region i norra Europa? Vänsterpartiet menar att det skall satsas på investeringar som kan göra oss så oberoende som möjligt. Men nu väljs den andra vägen. Jag lyssnade uppmärksamt när Hans Gustafsson sade något om att gå ut mot löntagarna och den offentliga sektorn. Jag trodde han menade regeringens förslag. Men han talade visst om moderaterna och folkpartisterna. Men också socialdemokraternas förslag har udden mot löntagarna och den offentliga sektorn.

Fru talman! Jag har länge försökt intressera Allan Larsson för frågor kring bytesunderskott och kapitalutflöde, men jag har misslyckats; det har mest blivit tal om budgetsaldo. Därför är jag glad att Hans Gustafsson i sitt anförande berörde problemen i våra utrikesaffärer. Jag är samtidigt förvånad över att han sade att oppositionen inte har lagt fram förslag för att möta problemet med kapitalutströmning. Jag upprepar att det rör sig om att försöka få till stånd förtroendeskapande åtgärder. I mitt anförande sade jag: När man nu skriver så vackert om värdet av det europeiska monetära samarbetet, varför kan inte vi då anknyta kronan till ecun? Jag menar att detta skulle skapa förtroende för att vi inte kommer att devalvera, och att det dessutom skulle sänka räntenivån. Den frågan har jag inte fått svar på. Vi måste, har jag sagt, anpassa vårt skattetryck till omvärlden, om det skall vara attraktivt att verka i Sverige. Jag frågade Hans Gustafsson om han menar allvar med talet om att sänka skattetrycket, eller om han tror på det som LO och partikongressen har beslutat -- att man i stället skall bygga upp ett sparandeöverskott i den offentliga sektorn, med överbeskattning. Jag har påpekat betydelsen av att vi inställer alla planer på förtida avveckling av kärnkraften, för att få företagare att intressera sig för att satsa i Sverige. Detta är förtroendeskapande åtgärder. Här krävs det klara, tydliga signaler. Om inte allt kan genomföras på en gång, så skall i alla fall signalerna ut. Jag begär faktiskt att få höra vad Hans Gustafsson anser om de frågorna. Det väcker inte förtroende, menar jag, när LO ordföranden går ut och säger att det inte finns någon kris. Att den är kris kan vem som helst konstatera -- det konstaterar OECDs experter, det konstaterar Moody's ratinginstitut, som är här i dessa dagar. Detta behöver man egentligen inte uppehålla sig vid. När finansutskottets ordförande försöker bevisa att allt egentligen står väl till, så tycker jag att han motarbetar finansministerns ansträngningar att hos svenska folket skapa ett krismedvetande, som får människorna att kanske även besinna sig i julhandeln. Nu sade Hans Gustafsson i slutet av sitt anförande att vi står inför stora problem om vi inte bekämpar inflationen. Jag kan nämna att jag just har fått konjunkturinstitutets rapport, som offentliggjordes kl. 11.00 i dag. Där säger man att inflationen i år skall bli 10,4 %. Vi vet att det är för litet -- den blir drygt 11 %. Men nästa år blir den 10,7 %. Det är ett konstigt sätt att bekämpa inflationen. Och ännu konstigare är det att man höjer skatter som driver upp prisstegringen ännu mer. Jag har tidigare frågat: Varför höjer man fastighetsskatten, varför höjer man löneskatten, och varför släpper man loss utgifter som ingalunda behövs, t.ex. när det gäller att vidga fackavdragen? De här frågorna kvarstår obesvarade, och det vore bra om Hans Gustafsson ville ta itu med dem.

Fru talman! Hans Gustafsson tog faktiskt upp temat om konkurrens i den offentliga sektorn. Det gladde mig, för jag har haft svårt att få någon riktig kontakt med de tidigare ordförandena; de har inte velat prata om detta. Hans Gustafsson beskrev förhållandena som om det pågick väldigt mycket entreprenadverksamhet inom kommuner och landsting. Så är inte fallet. Det gäller en ganska liten del. De siffror som jag har sett visar att det är betydligt mindre än en tiondel av verksamheten som är utsatt för entreprenad och konkurrens. Det är nästan alltid och enbart de tekniska verksamheterna. Hans Gustafsson var emellertid beredd att diskutera, sade han, även de sociala verksamheterna. Men samtidigt sade han, tydligen till mig, att man skall vara försiktig, för hans erfarenhet är att när man lägger ut sådan verksamhet på entreprenad, kommer andra företag och köper upp de kommunala historierna. Det är inte riktigt den verklighet som jag har sett på de aktuella områdena. Jag har litet svårt att tro att de mindre och medelstora företagen, som i första vändan kommer att vara intresserade av entreprenadverksamhet för kommuner och landsting, skulle så att säga köpa upp hela kommunen. Verklighetsanknytningen verkar vara en aning dålig. Samtidigt ville Hans Gustafsson, för att kunna förorda mer entreprenader, också släppa in den offentliga produktionen på den privata sidan. Detta vore helt felaktigt, anser jag. Produktion av varor och tjänster i en marknadsekonomi sker bäst i privat regi. Om Hans Gustafsson tvivlar på detta påstående, så vill jag ge honom tipset att blicka ut över världen. Vad som händer i andra delar av världen är just att tidigare offentlig produktion läggs över i privat regi. Lönestegringstakten vill jag gärna beröra. Jag frågade inledningsvis: Vad gör socialdemokraterna om Rehnbergkommissionen misslyckas? Detta är en ganska realistisk fråga, eftersom er stabiliseringspolitik och inflationsbekämpningspolitik är så entydigt och ensidigt upphängd på Rehnbergkommissionens lyckosamma uppnående av ett stabiliseringsavtal. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Slutligen, fru talman! För att åstadkomma någonting positivt i svensk ekonomi framöver, för att så att säga få upp framtidstro, tillväxt och optimism igen, måste man ha ett litet längre perspektiv och en litet mera offensiv infallsvinkel på problemen och på de åtgärder man sätter in än vad Hans Gustafsson har. Hans Gustafsson verkar, liksom socialdemokrater i övrigt, inta en mycket defensiv position. Till nöds kan man förmås att försvara några av de åtgärder man vidtar, men det finns inte någon entusiasm för att med liv och lust gå fram med nya tankar och förändringar i den ekonomiska politiken som kan skapa förtroende för en positiv framtid i Sverige.

Fru talman! När det gäller Rehnbergkommissionen är det viktigt att komma ihåg den roll som lönebildningen spelar för att vi skall lyckas med att få den svenska ekonomin att utvecklas åt rätt håll. Därför är det oroande om det är som socialdemokraten Göran Johansson sade i radio i dag på morgonen, nämligen att det är kris inom LO efter krisen inom det socialdemokratiska partiet. Jag tycker att det är viktigt att arbetsmarknadens parter tar mer ansvar för den roll som de har i lönebildningen. Det är ändå så, att arbetsmarknadsdelen i samhället praktiskt taget sköts av de fackliga organisationerna. Då är det viktigt att de inte skjuter över ansvaret för följderna av sina beslut på den politiska delen, som inte skall lägga sig i den fackliga sidan. Det är intressant att en stor fackföreningsledare inte har det krismedvetande som regeringen ändå försöker ge uttryck för. Det är därför som vi har envisats och ställt frågor kring Malms uttalande. I ett avseende har ändå finansutskottets ordförande sagt att han inte delar den synpunkt som Malm har anfört. Men å andra sidan tycker jag inte att Hans Gustafsson är riktigt klar i sin ståndpunkt. När det gäller detta om att vara för och emot, är det naturligtvis viktigt att man speglar samhället -- vad som är bra och vad som är dåligt. Men den socialdemokratiska politiken i dag verkar vara både för och emot -- å ena sidan, å andra sidan. Det är ju ganska symptomatiskt att man inte vet vilken stol man skall stå på. Det är därför ingen tillfällighet att man för detta ändamål behöver en långbänk.

Fru talman! Jag förstår att Hans Gustafsson gärna diskuterar med dem som han i stort sett är överens med. Han har sagt tre fyra gånger att socialdemokraterna är överens med moderaterna och folkpartiet. Men de besvärliga frågorna som Stig Malm tog upp och som rörelsen funderar över vill han inte gärna svara på. Hur är det med nedmonteringen av den generella välfärdspolitiken som försämringarna i sjukförsäkringen är ett tecken på? Hur är det egentligen med beslutet att ensidigt proklamera EG-ansökan? Ser socialdemokratin inte någon som helst möjlighet att föra egen politik mot de kapitalrörelser som har försatt svensk valutamarknad i kris? Ser man ingen sådan möjlighet, kommer ju nästa fråga: Har man någon som helst möjlighet att i nästa skede bekämpa arbetslösheten? Har Sverige då över huvud taget ingenting att bestämma om? Har socialdemokraterna ingen idé om vad de vill göra? Vad de borgeliga vill, det vet vi. Det har vi inga som helst bekymmer med att se. Men vad vill socialdemokratin och Hans Gustafsson? Den ensidiga inflationsbekämpningen genom att hålla tillbaka lönerna har ingen som helst koppling till en fördelningspolitik. Vi är alla överens om att bekämpa inflationen. Inflationen omfördelar. Men någonting som systematiskt utelämnas i varje skede är en ordentlig prispress. Nu visar det sig att fackföreningsrörelsen äntligen har förstått att skall man förhandla om löner, måste man också förhandla om priserna. Vi har talat om detta förut och fört fram det i våra motioner: Skall man med framgång kunna bekämpa inflationen, måste det vidtas åtgärder mot prisökningarna. Det kan väl inte vara så att vi både skall ha arbetslöshet och nedpressade löner och de lågavlönade sedan skall drabbas av efterföljande prisökningar. Det kan väl inte vara socialdemokratins recept, men ni har ingenting emot det i dag. Jag är också förvånad över att man inte tar mer itu med tillväxtens grundläggande problem. Man inriktar sig mer på kvantitet än på kvalitet och tar inte vara på de arbetande människornas förmåga. Numera går man helt och hållet SAF-vägen och försöker på olika sett att straffa arbetarna och även försämra arbetsrätten. Det är ju så, Hans Gustafsson, att det vi nu upplever som näringslivets kris beror på att företagen inte kunnat ta vara på den chans som ni gav dem och som gav dem höga vinster. Ni gjorde fel. Skall ni göra samma misstag en gång till?

Fru talman! Jag tycker inte att Hans Gustafsson har tagit arbetslösheten och den förändrade inställningen i socialdemokratiska partiet -- eller kanske egentligen regeringen -- till den fulla sysselsättningen på allvar. Som jag sade i mitt inledningsanförande, är ett lönearbete för många människor en fantastisk viktig del av deras liv. Om vi nu står inför en hotande arbetslöshet, måste man faktiskt ta itu med det problemet på allvar och hävda arbetslinjen. Som jag sade tidigare, är vi för ett samhälle där lönearbetet på sikt kan minska och medborgarna i större utsträckning får disponera sin tid för annat, men vi är inte där ännu. Så länge vi inte är där, måste man se till att människor kan vara i produktivt arbete. Vi har angivit en lång rad områden där vi anser att det är viktigt att sätta in stötarna, därför att det har med vår framtid att göra och våra möjligheter att komma till rätta med miljö och ekologiska problem. Jag nämnde investeringar i infrastruktur -- spårburen trafik och andra kommunikationer -- inhemska bränslen och alla möjliga andra saker. Vi skall t.ex. vara väldigt mycket mer effektiva i vår energianvändning, eftersom det minskar problemen i samhället både ekologiskt och ekonomiskt. Om vi bringar ner energianvändningen kraftigt, och det kan vi göra, minskar vi också bytesbalansunderskottet. Det är ett oftast undanskymt faktum i den politiska debatten. Man ägnar sig där åt helt andra saker. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra, om Hans Gustafsson och kanske också Allan Larsson, som nu har kommit, tar upp hela frågan om arbetslösheten och hur man kan komma till rätta med den. Vi har framfört en gammal god och viktig tanke, nämligen att det är dags att äntligen börja minska lönearbetstiden, så att människor får större möjlighet att göra andra saker än att bara arbeta. Det finns en möjlighet nu, i en lågkonjunktur, att börja processen mot ett mindre arbetsintensivt samhälle. På det sättet kommer vi på sikt att nedbringa den materiella förbrukningen, och det är gynnsamt för de ekologiska systemen och för vår framtid. Här finns en utomordentlig möjlighet att använda en lågkonjunktur på ett för framtiden positivt sätt. Det skulle vara värdefullt om regeringen kunde ta tag i detta på ett bra sätt. Vi ställer gärna upp och hjälper till.